Herr talman! Motionen 457 tar upp frågan om bokföringslagens anpassning till kraven på de anställdas insyn och inflytande över de ekonomiska förhållandena i framför allt de större företagen. Vi träffade från löntagarorganisationernas sida år 1975 ett avtal om ekonomiska kommittéer och arbetstagarkonsulter. Avtalet ger de anställda möjlighet att vid företag där företagsnämnd finns inrättad utse ekonomikommitté samt intern arbetstagarkonsult eller extern sådan. Kommittén eller konsulten har rätt till ekonomisk information i företaget. Denna rätt gäller utan inskränkningar och innebär mer konkret tillgång till bl.a. företagets böcker och räkenskaper, ekonomiska rapporter, ana lyser, korrespondens, inkomna order, avtal och andra handlingar som är av betydelse för bedömningen av företagets ekonomiska ställning och utveckling. Gäller det koncern eller företag med flera ekonomikommittéer har kommittéerna och eventuell arbetstagarkonsult samtliga rätt till information som gäller såväl arbetsställets/företagets ekonomi som koncernen totalt. Då kan man kanske undra: Varför behövs det då ytterligare regler i en bokföringslag eller på annat sätt? Ja, det är mot bakgrund av erfarenheterna av arbetet i ekonomikommittéerna och mot bakgrund av de erfarenheter som löntagarkonsulterna gjort som motionen kommit till. Vi anser att de redovisningar som nu föreläggs våra representanter i ekonomikommittéerna, det material och underlag som de får ta ställning till, inte utan omfattande bearbetningar ger den information som vi anser att det finns anledning att kräva för att kunna göra en riktig bedömning av företagets ställning. I den socialdemokratiska reservationen anförs också att det behöver tillsättas en utredning som gör det möjligt att få fram regler om en särredovisning som direkt kan lämna information om viktiga ekonomiska förhållanden. Utskottsmajoritetens negativa hållning kan jag inte tolka på annat sätt än så att de borgerliga partierna nu vidhåller den inställning man tidigare ådagalagt till arbetarrörelsens strävan att uppnå demokratiska förhållanden på företagen. Vi minns behandlingen av medbestämmandelagen, som talare från de borgerliga partierna nu står här och skrävlar om. Det var tack vare er insats som den lagen gröptes ur när det gäller möjligheterna att driva de anställdas mening i företagen. Sedan fick vi uppleva hur ni i finansieringsfrågan ställde er vid sidan av löntagarnas bedömningar av hur det skulle gå till och undergrävde lagen även på den punkten. Vi har i dagarna fått det s.k. klargörandet av medbestämmandelagens ställning kontra den associationsrättsliga lagstiftningen. Det får direkt till följd att det viktiga området företagsledningsfrågor undantas från möjligheten till medbestämmande för de anställda. Vi minns också er inställning när det gällde representationen i länsstyrelserna. Den var inte ägnad att lyfta fram löntagarintressena! Regeringens uppträdande i den ekonomiska politiken har också totalt undergrävt och raserat plattformen för årets avtalsrörelse. Oviljan — jag kan inte beteckna det på något annat sätt — från de borgerliga partierna att medverka till att skapa bättre möjligheter för det fackliga arbetet och ge större insyn i företagens ekonomiska redovisning är ytterligare ett exempel på ert löntagarfientliga agerande. Det finns många exempel på att regeringen nu för en klart mot löntagarna riktad konfrontationspolitik. Det är det som ligger bakom vår inställning att vi verkligen vill ha en utredning till stånd. I utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet heter det att den år 1975 träffade överenskommelsen mellan SAF, LO och PTK om eko nomikommittéer och arbetstagarkonsulter visar att det är möjligt att nå samförståndslösningar. Ja, hur var det med det egentligen? År 1969 väcktes denna fråga i förhandlingar med Arbetsgivareföreningen. År 1975 lyckades vi träffa en överenskommelse med arbetsgivarna beroende på att lagstiftning hotade, och arbetsgivarsidan accepterade då en uppgörelse med oss på den punkten. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag vill erinra om att det är lagutskottets betänkande beträffande bokföringsnämnden och två motioner i anslutning därtill som vi diskuterar och inte de allmänna politiska frågorna från medbestämmande till den ekonomiska politiken, länsstyrelsernas sammansättning osv. Jag har ingenting emot att ha en diskussion om de frågorna — jag kan klart deklarera centerns positiva inställning i inflytandefrågorna nu liksom tidigare — men i dag gäller det den socialdemokratiska reservation som är fogad vid lagutskottets betänkande nr 19. Kvar står, herr Sivert Andersson, att ingen i utskottet, inte heller socialdemokraterna, i likhet med Sivert Andersson som motionär har förordat en lagstiftning på detta område. Jag undrar därför om Sivert Andersson vill karakterisera även sina partivänner som löntagarfientliga. När vi i utskottet har hänvisat till vissa samförståndslösningar, bl.a. överenskommelsen 1975 om ekonomikommitté och arbetstagarkonsult, har vi givit ett exempel på hur man utan lagstiftning kan verka för ökat medinflytande, ökad insyn. Med medbestämmandelagen har de möjligheterna ökat avsevärt. Herr Sivert Andersson säger att ekonomikommittéerna har fått den och den erfarenheten av redovisningarna. Men vi får komma ihåg att vi ännu inte har haft något redovisningsår där den nya bokföringslagen har tillämpats och bokföringsnämnden kunnat ge synpunkter eller där man inom ramen för medbestämmandet kunnat påverka redovisningarna. Dessa frågor är nya från i år. All erfarenhet från riksdagsarbetet i övrigt talar för att vi i år inte fattar något beslut i riksdagen utan nu liksom i fjol avslår herr Sivert Anderssons motion om lagstiftning beträffande diversifierad bokföring.
Herr talman! Herr Olsson i Sundsvall anser att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet skulle ha en löntagarfientlig inställning bara för att de inte har yrkat bifall till motionen i den meningen att de har krävt lagstiftning. Om så skulle vara fallet skulle även jag som yrkat bifall till reservationen vara löntagarfientlig, och det vore nog svårt t.o.m. för herr Olsson i Sundsvall att påstå det. Motionen går ju ut på ett krav på utredning, låt vara att det talas om en utredning som leder till lagstiftning. Självfallet anser jag det vara riktigt att vi bara beslutar om en utredning. Vad den leder till får vi se när vi har materialet framme. Vad ni gör är helt enkelt att ni tar avstånd från tanken att lyfta fram denna utomordentligt viktiga fråga. Från löntagarhåll kan vi inte anse det vara något annat än ett fullföljande av den löntagarfientliga politik som jag har givit exempel på. Det finns gott om exempel att peka på från den tid vi har haft den nya regeringen. Det är inte alls konstigt att jag i det läget anser att jag bör skärpa tonen när det gäller denna typ av frågor. Ekonomikommittéerna och löntagarkonsulterna har arbetat sedan 1975. De har haft möjligheter att studera utvecklingen under det här första kvartalet. Jag kan försäkra att inte någon av dem som jag har träffat och som sysslat med detta material är nöjd med de redovisningsprinciper som ligger till grund för boksluten ute i företagen. Låt vara att man inte har granskat årsboksluten, men man tittar ju även på de löpande redovisningarna. Jag anser att detta är viktiga frågor, som man inte kan krypa undan. Man måste här visa vad man har för uppfattning. Bäst gör man det genom att stödja utredningskravet.
Herr talman! Jag tänker inte fortsätta debatten med det ordval som Sivert Andersson i Stockholm här använt och inte heller med den inriktning han gett debatten när han talar om löntagarfientlighet och annat. Detta är uppenbara överdrifter. I denna fråga är enigheten betydande. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna har uttalat sig klart positivt om värdet av att bokföring och redovisning läggs upp så att de anställdas inflytande och insyn blir reella. Skillnaden i uppfattningen gäller bara hur denna fråga skall hanteras under den närmaste tiden. Jag vill betona att bokföringsnämndens ledamöter inte har föreslagit någon lagstiftning på området.

Vid vårt besök hos bokföringsnämnden fann vi att nämndens samtliga ledamöter aktivt deltar i det arbetet.

Jag utgår från att utskottsmajoritetens positiva skrivning i ärendet är ett klart uttryck för vår inställning. Jag är övertygad om att de som har att arbeta med dessa frågor tar noggrann del av vad utskottet har uttalat. Herr talman! Därmed vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Tanken på att ersätta 1862 års förordning om preskription av skuld med en ny modern lagstiftning är på intet sätt någon ny tanke. Redan 1951 beslöt justitieministrarna i de nordiska länderna att tillkalla sakkunniga med uppgift att i nordiskt samarbete se över bestämmelserna om preskription.

Äntligen hade en mer än hundra år gammal förordning omarbetats till en ny modern lag, som tog hänsyn till den snabba utveckling som ägt rum i vad gäller både produktionsförhållanden och konsumtionsvanor. Mot bakgrund av det omfattande arbete som bedrivits i Nordiska rådet och dess juridiska utskott fanns välgrundad anledning tro att det nya lagförslaget skulle vinna en bred majoritet i Sveriges riksdag. Det skulle senare under ärendets behandling i lagutskottet visa sig att detta antagande var felaktigt. Utskottets borgerliga majoritet tycks ha det övergripande målet i sitt arbete att propositioner som framlagts av den förra regeringen skall avslås. Det är inte så lång tid sedan samma majoritet i lagutskottet avstyrkte propositionen om ny konkurslagstiftning. På relativt kort tid har således två propositioner med stark opinion bakom sig från löntagarorganisationer och från stora grupper av konsumenter avslagits av den borgerliga majoriteten. Det är fullt tydligt mot vilka grupper av människor som den nuvarande majoritetspolitiken riktas. Huvudsyftet med propositionens förslag är att åstadkomma att fordringar avvecklas snabbare än f. n. Detta kommer till uttryck på två sätt: dels föreslås en förkortning av den allmänna preskriptionstiden, dels föreslås en skärpning av reglerna om preskriptionsavbrott. Enligt huvudregeln skall en fordran preskriberas tre år efter den dag den tidigast kan göras gällande. Tiden skall dock vara tio år för fordran som grundar sig på skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbevis, såvida inte fordringen avser ett konsumentköp eller en konsumenttjänst. En tioårig preskriptionstid skall gälla också för fordran som har fastställts genom dom e. d. Propositionens förslag är enligt min uppfattning väl avvägda och anpassade till såväl dagens som morgondagens verklighet. Propositionen har ägnats en mycket omfattande behandling i lagutskottet. Utskottet har mottagit skrivelser från olika intressegrupper och haft överläggningar med representanter för många organisationer. Under dessa överläggningar har särskilt konsumentombudsmannen och departementets företrädare på ett kraftfullt sätt givit propositionen sitt stöd. När det gäller preskriptionstidens längd tillstyrks förslaget om förkortning från tio till tre år a flera remissinstanser, bl.a. Kommunförbundet, Landstingsförbundet, TCO, SACO/SR, LRF, Föreningen Auktoriserade revisorer, Sveriges domareförbund, statskontoret, televerket, ett antal länsstyrelser och kronofogdemyndigheter. Det är alltså en mycket representativ samling av remissinstanser som tillstyrker detta avgörande förslag i propositionen. Under utskottsbehandlingen har utskottet haft en delegation som besökt de övriga nordiska länderna, och jag vill gärna ge det erkännandet att detta har varit ett bra initiativ från utskottets sida. Under den rundresan har vi kunnat inhämta att i Norge har man kommit mycket långt med ett lagförslag om förkortning av preskriptionstiden. Där är situationen den att man avser att under hösten detta år lägga fram förslag för stortinget. Man har haft en treårsregel sedan lång tid tillbaka, och den görs nu till huvudregel i det förslag som regeringen avser att lägga fram. När vi har lyssnat på uppfattningarna i Danmark och Finland har vi funnit att representanterna för de ländernas justitiedepartement inte har någon principiell invändning mot att det läggs fram nya förslag rörande en avkortad preskriptionstid. Det är bara det att man har haft så stor arbetsbörda att man inte har kunnat prioritera detta lagstiftningsärende. Men man följer utvecklingen i Norge och Sverige med mycket stort intresse. Och om vi här i Sverige nu hade kunnat enas om ett gemensamt förslag med stora likheter med det norska, så hade det inneburit ett stort steg mot att äntligen få en gemensam nordisk lagstiftning på detta område. Nu måste jag tyvärr konstatera att med den ståndpunkt som lagutskottets majoritet här har intagit kommer det nordiska samarbetet i denna fråga att försenas avsevärt — och frågan är om vi någonsin kommer fram till en gemensam nordisk lagstiftning. När man tar del av utskottsmajoritetens skrivning märker man att där reses en rad hinder för bifall till propositionen. För det första tar utskottsmajoriteten inte så allvarligt på företeelsen med dubbelkrav. För det andra hävdar utskottet att konsumenterna inte sparar sina kvitton i tre år; följaktligen avstyrks förslaget, och den tioåriga preskriptionstiden bibehålls t. v. För det tredje anser utskottet att de nuvarande reglerna i stort sett inte har några olägenheter. För det fjärde har utskottet svårt att upptäcka något egentligt behov av en nordisk enhetlighet på detta område. Vi reservanter kan inte acceptera dessa hinder. Vi anser att tiden nu är mogen för en helt ny preskriptionslag och att lagreglerna skall vara samlade i en gemensam preskriptionslag. Förslaget om en förkortning av den allmänna preskriptionstiden och en skärpning av reglerna för preskriptionsavbrott innebär betydande fördelar sett från konsumentsynpunkt. Även när det gäller fordringar utanför konsumentområdet är det en fördel att fordringsförhållandena avvecklas inom inte alltför lång tid. Jag vill särskilt framhålla att det är en betydande vinning om man kan ha enhetliga, generella preskriptionsbestämmelser, inte olika bestämmelser för skilda typer av fordringar. Utskottsmajoritetens skrivning utmynnar i att riksdagen skall ge regeringen till känna att man någon gång i framtiden vill ha ett nytt lagförslag, och framför allt vill man då ha en treårig preskriptionstid för konsumentköp. Ett sådant förslag om särskilda preskriptionsregler i konsumentförhållandena bör, säger utskottsmajoriteten, föreläggas riksdagen senast i samband med att förslag till lagstiftning på grundval av konsumenttjänstutredningens arbete föreläggs riksdagen. Men det finns ingen tidplan för när konsumenttjänstutredningens betänkande kan tänkas föreläggas riksdagen, vilket är en förutsättning för att vi skall kunna få någon liten dellösning på det stora problemet med förkortad preskriptionstid. Och under alla omständigheter innebär utskottsmajoritetens skrivning en stark försening av det lagförslag som vi har längtat efter i så många år och som så många framstående riksdagsledamöter har lagt ned ett omfattande arbete på i Nordiska rådet. Det arbetet förs nu åt sidan, och vi får se om vi någon gång i framtiden möjligen kan komma tillbaka och göra någonting på detta område. Genom utskottsmajoritetens skrivning har man nu försuttit ett tillfälle att förverkliga ett lagstiftningsförslag som stora grupper av människor står bakom. I vår reservation har vi särskilt understrukit några punkter, vilka i någon mån skiljer sig från propositionens förslag. För det första gäller det datum för ikraftträdandet. Med hänsyn till den mycket långa tid under vilken vi har behandlat den här propositionen i utskottet anser vi reservanter det motiverat att föreslå ett ikraftträdande från den 1 januari 1978. Vi stryker för det andra under behovet av information till allmänheten och kräver att de informationsanslag, som justitiedepartementet har, i det här fallet särskilt skall utnyttjas till en kraftfull och omfattande information till alla berörda under den tid som återstår fram till årsskiftet. Vi har också i reservationen — och där är utskottet enigt — tillgodosett ett önskemål från bankerna när det gäller preskription av sådana fordringar. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till detta utskottsbetänkande.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 24 behandlas den förra regeringens förslag till ny preskriptionslag. Utskottsmajoriteten föreslår, som företrädaren för reservanterna nyss antydde, att riksdagen skall avslå detta förslag och i stället, som också antyddes, begära förslag till en begränsad reglering avseende konsumentförhållanden. Jag skall något kommentera utskottets handläggning av ärendet och huvudskälen till utskottets ställningstagande. Utskottets ställningstagande kan i förstone te sig litet överraskande med hänsyn till att propositionen inte föranlett några motioner. Det är rätt ovanligt att ett utskott avstyrker en proposition utan att detta har yrkats i motioner. Emellertid har det sedan propositionen hänvisades till utskottet inkommit flera skrivelser från företagarorganisationer, bankföreningar m.fl., i vilka riktats grava anmärkningar mot propositionens förslag.

Vi har respekt för det omfattande förarbete som utskottets vice ordförande nyss talade om. Även om det kanske var litet överdrivet att säga att flera framstående ledamöter av de nordiska parlamenten skulle ha längtat efter en ny preskriptionslag, har vi ändå respekt för det betydande arbete som under ett 25-årigt nordiskt lagstiftningsarbete har skett. Jag kan bl.a. peka på att Nordiska rådet år 1965 utfärdade en rekommendation till de nordiska regeringarna att genomföra en gemensam lagstiftning om preskription av fordringar. Med hänsyn till de allvarliga invändningar som vid nyssnämnda hearing riktades mot förslaget från näringslivet, däribland även från Kooperativa förbundet, fann utskottet det angeläget att från de övriga nordiska länderna inhämta upplysningar och synpunkter på frågan om enhetliga nordiska regler om preskription. Det var en delegation om fem ledamöter som jämte kanslichefen besökte Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Programmet var detsamma på alla tre platserna. Delegationen sammanträffade först med företrädare för vederbörande justitiedepartement och därefter hölls en hearing med företrädare för resp. lands industri, handel och konsumentintressen. När utskottet nu kommer till den slutsatsen att propositionsförslaget icke kan tillstyrkas har det sålunda skett efter en mycket ingående utskottsbehandling. De här gällande bestämmelserna är, som Lennart Andersson nyss sade, en förordning från 1862. Man kan säga att bestämmelserna under årens lopp har genomgått vissa ändringar, men ändå är de grundläggande principerna oförändrade sedan förordningens tillkomst. Preskriptionstiden är tio år. Tiden räknas då från fordringens tillkomst. Därvid saknar förfallodagen betydelse för preskriptionstidens beräkning. För preskriptionsavbrott räcker det enligt denna gällande författning med ett formlöst krav eller en muntlig påminnelse. Efter varje sådant avbrott börjar en ny tioårig preskriptionstid löpa. Vid sidan av de allmänna reglerna om preskription som vi nu behandlar finns det emellertid särskilda regler om preskription av fordringar i olika specialförfattningar. Dessa regler avviker i flera hänseenden från bestämmelserna i den här övergripande förordningen. När det gäller våra nordiska grannländer överensstämmer de finska bestämmelserna med de svenska. I såväl Danmark som Island och Norge har man kortare preskriptionstider för vardagslivets fordringar; i Danmark fem år, Island fyra och Norge tre år. Utgångspunkten är dock inte fordringens tillkomst utan förfallodagen. Preskriptionsavbrott kan ske endast antingen genom att gäldenären erkänner skulden, t.ex. genom att betala amortering eller ränta, eller genom att borgenären inleder rättsligt förfarande. Det förtjänar att påpekas att i begreppet vardagslivets fordringar ingår inte bara konsumentfordringar utan även fordringar mellan näringsidkare och mellan privatpersoner. I denna proposition föreslås nu en reglering som innebär att samtliga konsumentfordringar skall preskriberas tre år efter den dag då fordringen tidigast kan göras gällande, dvs. i huvudsak tre år efter förfallodagen. Om det däremot har utfärdats ett löpande skuldebrev är preskriptions tiden tio år. När det gäller fordringar mellan näringsidkare och privata fordringar är preskriptionstiden tre år om fordringarna är muntliga och tio år om de är skriftliga. Det är riktigt som Lennart Andersson antydde att det är svårt med olika regler i dessa sammanhang, men det är vad propositionen innehåller. Beträffande avbrott i preskription föreslås i propositionen att de skall kunna ske förutom genom gäldenärens erkännande av skulden endast genom att borgenären inleder ett rättsligt förfarande. Från preskriptionen undantas vidare helt fordran på medel som innestår på bank. På denna punkt har reservanterna gått emot det socialdemokratiska regeringsförslaget, och reservationen innehåller således icke något sådant undantag för bankfordringar. Som jag tidigare nämnde riktades stark kritik mot förslaget från näringslivets sida. Man vände sig bl.a. mot att muntliga och skriftliga fordringar i förslaget getts olika långa preskriptionstider. Vidare kritiserades den kortare preskriptionstiden, reglerna för preskriptionsavbrott samt avsaknaden av en yttersta preskriptionstid. Och företagarorganisationerna ansåg att förslaget sett som en helhet skulle medföra betydande olägenheter för näringslivet. Som jag förut nämnde intog även Kooperativa förbundet, som får anses representera såväl näringslivssom konsumentintressen, en avstyrkande ställning till förslaget. Bankföreningarna och bankinspektionen vände sig emot att förslaget inte skulle omfatta bankfordringar. Endast konsumentverket var positivt vid denna vår hearing. Framför allt ansågs det att förslaget om kort preskriptionstid i konsumentförhållanden innebar betydande fördelar för konsumenterna. Och detta har utskottsmajoriteten accepterat på det sättet att vi, som förut är anmält, hemställer om ett kommande förslag i fråga om preskription i konsumentförhållanden. Utskottets majoritet har således konstaterat att de framförda invändningarna mot förslaget är tungt vägande och inte kan frånkännas betydelse. I den socialdemokratiska reservationen har framförts att eftersom näringslivet både i Danmark och i Norge utan svårigheter kunnat leva med en kortare preskriptionstid borde även det svenska näringslivet kunna göra det. Men när man resonerar så bortser man från det viktiga faktum att dessa regler är gamla i alla nordiska länder och att de i princip förblivit oförändrade under större delen av den tid då handeln och industrin utvecklats och expanderat. En väsentlig ändring av dessa regler måste därför föra med sig ett kraftigt ingrepp i affärsseder, administrativa rutiner m.m. Jag vill också påpeka att vid utskottsdelegationens besök i Köpenhamn framhöll företrädare för det danska näringslivet att redan en sänkning av preskriptionstiden från fem till tre år för danskt näringsliv skulle medföra avsevärda problem. För svenskt vidkommande innebär de föreslagna reglerna en väsentligt större omställning än liknande förslag skulle göra i Danmark. Härtill kommer, vilket närmare kommer att beröras av senare talare, att lagförslaget fått en utformning som gör det svårtillämpat, framför allt för småföretagare som inte har tillgång till juridisk expertis och för vilka det alltså finns risk för rättsförlust. Även när det gäller privatlivets fordringar har utskottet funnit förslaget mindre bra. Att en borgenär skulle behöva vända sig till domstol inom en så relativt kort tid som tre år för att undvika preskription av t.ex. ett handlån kan med hänsyn till släktoch vänskapsförhållanden många gånger komma att te sig allt annat än tilltalande. I reservationen har gjorts gällande att nuvarande lagstiftning är föråldrad och i stort behov av modernisering. Jag vill inte bestrida att lagstiftningen kan behöva moderniseras. Det säger sig självt att en mer än hundraårig lag kan behöva ändras. Men enbart det förhållandet att lagen är gammal utgör väl inte något skäl för en genomgripande förändring av gällande system? I detta fall har någon principiell ändring inte skett under lagens bestånd, vilket tyder på att de nuvarande reglerna fungerat tillfredsställande. Någon särskild kritik mot bestämmelserna har inte heller framförts vare sig av organisationer eller i massmedia. Detsamma är förhållandet i våra grannländer, något som utskottsdelegationen fick bekräftat under den nordiska resan. Det enda som under de senaste åren framförts, bl.a. i en kvällstidning, är att det har förekommit dubbelkrav, att konsumenter som betalat en fordran ånyo krävts på samma belopp, ibland sedan en ganska lång tid förflutit. För att få en uppfattning om hur pass frekvent det kan vara med dubbelkrav har utskottet inhämtat upplysningar därom från konsumentverket. Den sammanställning som överlämnats till utskottet ger emellertid inte några belägg för att dubbelkrav skulle utgöra något större problem och att det därför skulle vara oundgängligen nödvändigt med en sänkning av preskriptionstiden. Utskottet har emellertid konstaterat att det måste vara ett allmänt konsumentintresse att konsumentfordringar avvecklas inom en rimlig tid. Enligt utskottets mening är det därför principiellt motiverat med en förkortning av preskriptionstiden. Vi hemställer att regeringen förelägger riksdagen förslag om särskilda preskriptionsregler senast i samband med att förslag till lagstiftning på grundval av konsumenttjänstutredningens arbete föreläggs riksdagen. Vad jag nu har sagt innebär självfallet inte att det skulle vara motiverat med nya, generellt gällande preskriptionsregler. Konsumenternas intressen kan tillgodoses genom särskilda regler. Så har t.ex. skett när det gäller konsumentköplagen och den nya konsumentkreditlag som nu ligger på riksdagens bord. Frågan är i stället om behovet av enhetliga nordiska regler är så stort att man bör införa en lag som innebär betydande nackdelar när det gäller affärslivets och privatlivets fordringar. Herr talman! Erfarenheterna från utskottsdelegationens resa kan uttryckas så, att man i samtliga länder gärna ser att det införs enhetliga regler på området under förutsättning att övriga länder i sin lagstiftning närmar sig det egna landets bestämmelser. Något större intresse av att ändra sina egna bestämmelser har inte framkommit i vare sig Danmark eller Finland. Norge kan inte heller tänka sig att som en kompromiss acceptera den danska preskriptionstiden på fem år. En femårig preskriptionstid ansåg man vara en ”antikvert” ståndpunkt. Det förslag som nu läggs fram i Norge innebär endast en teknisk överarbetning av gällande rätt. Formellt gör man där till huvudregel vad som redan är praxis. Från de svenska näringslivsorganisationernas sida framhålls att man klarar sig bra med de nuvarande reglerna och att det inte föreligger något behov av enhetliga nordiska regler. De av mig redovisade omständigheterna har föranlett utskottets majoritet att avstyrka den föreslagna nya preskriptionslagen jämte följdändringar i annan lagstiftning. I stället anser vi att särskilda preskriptionsregler bör utformas för att tillgodose konsumentintressena. Förslag härom bör upprättas av regeringen och föreläggas riksdagen. Vi har ansett att detta bör ske senast i samband med att det framläggs en proposition på grundval av konsumenttjänstutredningens blivande betänkande. Utskottets vice ordförande anlade nyss vissa kritiska synpunkter med anledning av den tidsutdräkt som detta kan föranleda, men mig förefaller det dock rimligt med tanke på det stora utredningsarbete som föregått lagstiftningsförslaget. Jag skall i varje fall inte just nu ta upp några av de synpunkter som herr Andersson i Södertälje anförde med anledning av att lagutskottet under kort tid har avvisat två propositioner. När det gäller propositioner som ligger kvar efter en tidigare regering är ju alternativet att den nya regeringen återkallar propositionerna. I bägge de fall som togs upp av herr Andersson i Södertälje har vi ansett det riktigare att låta propositionerna bli föremål för riksdagens behandling, även om det, som i detta fall, leder till ett utskottsförslag om avstyrkande. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 24.

Herr talman! Det är väl inget tvivel om att det finns en intressekonflikt mellan konsumenter och företagare då det gäller frågan om en förkortning av preskriptionstiden. Det är de vanliga enkla konsumenterna som löper den allra största risken att bli utsatta för dubbelfordringar för sina köp av hushållsartiklar och annan lös egendom eller för ersättning för reparationsarbeten o. d. Det är de vanliga konsumenterna som riskerar att få betala räkningar två gånger, eftersom de som regel inte för ordentliga räkenskaper och vanligen inte sparar sina betalda räkningar i så lång tid som tio år. De har därför stora svårigheter att vid eventuella dubbelkrav kunna visa att en förment skuld verkligen är betald. En så lång tid som tio år öppnar därför möjligheter för mindre nogräknade borgenärer att komma med dubbelfordringar. Att det verkligen förekommer dubbelfordringar har, som också herr Svanström nyss sade, konsumentverket verifierat. Även om det angivna antalet fall — något mer än tio per år — som kommer till konsumentverket får anses vara ringa, kan man inte bortse från att många kan bli orättmätigt krävda men betalar utan att vända sig till konsumentverket. Eftersom de inte kan bevisa att de redan tidigare har betalat den förmenta skulden — de kanske f. ö. också kan vara osäkra på det rätta förhållandet — föredrar de att betala utan att krångla. Detta förhållande är självfallet otillfredsställande. Vid den tidigare nämnda hearing som utskottet hade i samband med utskottsbehandlingen kunde också konsumentombudsmannen vittna om att det finns exempel på att fordringar köps upp i samband med konkurser — en sak som f. ö. också vitsordades av Advokatsamfundets representant vid samma hearing — och att man därefter sätter i gång en inkassoverksamhet. Det kan då förekomma att vederbörande kräver en konsument efter mycket lång tid från fordringens uppkomst. Då det inte sällan kan antagas att det uppköpta konkursboet haft bristfällig bokföring, kan dubbelfordringar bli ganska vanligt förekommande. Ett annat väsentligt motiv till en förkortning av preskriptionstiden är dock att den vanliga konsumenten inte skall behöva spara kvitton i tio år för att vara säker på att inte behöva betala en eventuell dubbelfordran. Har man en treårig preskriptionstid, är det inte oöverkomligt att spara kvitton under preskriptionstiden, varigenom man också får en bättre överblick över sina räkenskaper. Att spara kvitton och räkningar under tio år torde däremot för de allra flesta te sig som en alltför stor och betungande apparat. Utskottet har, som också nämnts under debatten, i samband med behandlingen av detta ärende haft en delegation på studiebesök i de övriga nordiska länderna. Bedömningarna av vad som kom fram vid dessa resor är kanske varierande, men jag vill framhålla att man framför allt i Norge var mycket positiv till en treårig preskriptionstid, eftersom man i praxis tillämpat detta förhållande sedan lång tid tillbaka. Som Lennart Andersson talade om i sitt inlägg har det utarbetats en departementspromemoria i detta ärende, och proposition väntas till stortinget i höst om att treårig preskriptionstid skall bli huvudregel. Såväl i Danmark som i Finland har företrädare för resp. justitiedepartement uppgivit att de inte har några principiella invändningar mot förkortade preskriptionstider, även om man bedömer att frågan i och för sig inte har någon större prioritet. Men om frågan blir föremål för lagstiftning i Sverige och Norge, kommer också Danmark och Finland att aktualisera en liknande lagstiftning. Det är från konsumenternas synpunkt beklagligt att den borgerliga majoriteten i utskottet inte velat ställa sig bakom förslaget om en ny preskriptionslag, med kortare preskriptionstider. Därmed spolieras återigen ett förslag från Nordiska rådet att på detta område försöka skapa nordisk rättslikhet. Om majoritetsförslaget vinner här i kammaren, spolieras också den möjlighet till förbättrad ställning för enskilda konsumenter gentemot näringsidkare som ett antagande av propositionens för slag skulle innebära. De som vill verka för ett ökat skydd för konsumenterna gör alltså detta bäst genom att rösta med den socialdemokratiska reservationen, som jag härmed också yrkar bifall till.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på debatten så här långt ställer man sig naturligtvis frågan: Vilka skäl finns för antagandet av en ny preskriptionslagstiftning? Den frågan borde utgöra en naturlig utgångspunkt vid behandlingen av detta ärende. Granskar man de argument som har förts fram av socialdemokraterna finner man i huvudsak fyra. För det första: Den nuvarande preskriptionslagstiftningen är gammal, den är över 100 år, och behöver därför utbytas mot en nyare lagstiftning. För det andra: Den nordiska rättslikheten kräver att Sverige antar preskriptionsregler som står i överensstämmelse med Nordiska rådets rekommendationer i denna fråga. För det tredje: I Sverige har arbetet med ny preskriptionslagstiftning pågått under en lång följd av år, och det måste därför nu vara rimligt att verkligen anta ett förslag till ny preskriptionslag. Och slutligen för det fjärde: Det finns ett behov utifrån skilda intressen av nya preskriptionstider. Om man granskar dessa socialdemokratiska argument för en ny preskriptionslagstiftning, vad finner man då? Jo, för det första: Preskriptionslagstiftningen är obestridligen gammal. Men har den därför lett till några praktiska svårigheter? Tillämpningssvårigheter? Nej, några sådana svårigheter har faktiskt inte försports. Inte heller socialdemokraterna har f.ö. hävdat att den nuvarande preskriptionslagstiftningen skulle vara svårtillämpad eller i det dagliga livet skapa problem. Att lagstiftningen är gammal kan, som utskottets ordförande tidigare framhållit, därför inte ensamt utgöra skäl för att byta ut den mot nyare. Tvärtom är det så att just det förhållandet att den tioåriga preskriptionstiden i Sverige gällt under en mycket lång tid har bidragit och bidrar till att den bestämmelsen är en av de mera välkända civilrättsliga principerna. För det andra: Det är sant att Nordiska rådet antagit rekommendationer om en gemensam nordisk preskriptionslagstiftning. Men såväl det nordiska som det europeiska samarbetet på detta område har stött på stora svårigheter. Även om vi i Sverige skulle anta förslaget till ny preskriptionslag, skulle någon nordisk rättslikhet därigenom inte uppnås. I förhållande till de övriga ländernas preskriptionslagstiftning skulle betydande skillnader kvarstå. Från nordisk samarbetssynvinkel förefaller det därför mera rimligt att inte nu anta ny preskriptionslag utan låta det nordiska samarbetet på detta område fortsätta för att om det är möjligt i en framtid leda till förslag om en verkligt gemensam preskriptionslagstiftning. För det tredje: Att det svenska lagstiftningsarbetet med en ny preskriptionslag har pågått under en följd av år skulle kunna vara ett argument för antagandet av det föreliggande förslaget. Emellertid kan man starkt ifrågasätta om inte just det lagstiftningsarbete som förevarit på detta område i vårt land inger betänkligheter mot att anta förslaget. De två förslag till ny preskriptionslagstiftning som hittills remissbehandlats har rönt mycket stark kritik. Propositionen, som ju inte har remissbehandlats, har också den rönt mycket stark kritik. Faktum är att samtliga nya förslag till preskriptionslagstiftning mött en så stark kritik i förhållande till de nu gällande reglerna att det finns all anledning att behålla den preskriptionsförordning som vi f.n. har. För det fjärde: Något verkligt behov av i grunden förändrade preskriptionsregler har inte framkommit. Det finns inga praktiska olägenheter att tala om med den nuvarande tioåriga preskriptionen. Reglerna för preskriptionsavbrott liksom övriga regler fungerar bra. På ett område kan det dock finnas behov av nya regler, nämligen konsumentområdet. Såsom har framgått av dagens debatt och av utskottsbetänkandet föreslår också utskottsmajoriteten att för konsumentfordringar en kortare preskriptionstid skall införas. Företrädare för konsumentverket har f. ö. förklarat att detta ur verkets synvinkel vore ett godtagbart alternativ. Utöver de argument för en ny preskriptionslagstiftning som nu har behandlats kan man naturligtvis tänka sig ytterligare ett. Det skulle vara att det förslag som framlagts har så utomordentliga förtjänster och skulle innebära en sådan förbättring av civilrättslagstiftningen i denna del att man helt enkelt inte skulle kunna motstå att anta lagförslaget. Dessvärre förhåller det sig emellertid inte så. Tvärtom har centrala delar i det socialdemokratiska förslaget kritiserats just därför att de kan leda till tolkningssvårigheter och svårigheter i rättstillämpningen. En sådan kritik har riktats mot bl.a. reglerna om utgångspunkten för preskriptionstidens beräkning, formerna för preskriptionsavbrott och gränsdragningen mellan fordringar som preskriberas efter tre och efter tio år. Dessutom har förslaget att lämna bankfordringar utanför preskriptionslagen mött en sådan kritik att även socialdemokraterna har sett sig föranlåtna att föreslå en ändring i propositionen. Beträffande utgångspunkten för preskriptionstidens beräkning, den dag fordringen tidigast kan göras gällande, kan nämnas att en av landets främsta civilrättsexperter, professor Jan Hellner, vid den hearing utskottet hade uttalade sin tveksamhet beträffande tolkningen av detta stadgande. Naturligtvis inger det starka betänkligheter mot att anta förslaget. Mot den föreslagna utgångspunkten för preskriptionstidens beräkning kan också riktas den invändningen att det i vissa fall kan dröja mycket länge innan preskriptionstiden inträder. Hit hör de fall då parterna har avtalat om en förfallodag som ligger långt fram i tiden. Förslaget i propositionen har därför föranlett lagrådet att föreslå en absolut yttersta preskriptionstid, ett förslag som dock socialdemokraterna ställt sig kallsinniga inför. Beträffande formerna för preskriptionsavbrott skall blott sägas, att det krav som ställs i propositionen på att borgenär skall väcka talan mot gäldenären kan leda till stora praktiska svårigheter i umgänget inom affärsvärlden. Man har från näringslivshåll framhållit att det är orimligt att man skall behöva stämma en kund för att kunna göra gällande sin fordran. När det slutligen gäller frågan om vilka fordringar som skall preskriberas efter tio och vilka som skall preskriberas efter tre år kan man måhända hävda att de gränsdragningsproblem som har skulle uppkomma skulle kunna ge upphov till både intressanta seminarieövningar i civilrätt för de juriststuderande och kanske också en och annan uppsats i ämnet. Samtidigt bör man dock understryka att till någon glädje för dem som skall använda lagstiftningen i sin praktiska verksamhet kan knappast sådana gränsdragningsproblem bli. Vilken rättslig ställning fakturor, orderbekräftelser och andra handlingar har i förhållande till sådana regler kan vara svårt för den enskilde att känna till. Såväl för enskilda personer som för näringsidkare som inte har direkt tillgång till juridisk expertis skulle ett antagande av preskriptionslagförslaget kunna leda till direkta rättsförluster i denna del. Sammantaget kan man alltså konstatera att de av socialdemokraterna åberopade argumenten för antagandet av en ny preskriptionslag inte kan anses bärkraftiga och att dessutom det förslag som lagts fram är behäftat med så många diskutabla juridiska konstruktioner och sannolikt skulle komma att leda till så betydande tolkningssvårigheter och svårigheter. i rättstillämpningen att det knappast kan finnas några rimliga anledningar att anta förslaget. Herr talman! Utöver vad som nu sagts kan tilläggas följande. Debatten i denna fråga handlar egentligen inte enbart om huruvida en ny preskriptionslag skall antas eller inte. Den handlar också om vad som skall krävas för att förändringar skall göras i civilrättslig lagstiftning, eller för den delen i annan lagstiftning som berör ett stort antal människor. Under senare år har stark kritik riktats mot lagstiftningsarbetet i vårt land. Det har hävdats att för många lagar har producerats, att lagstiftningen varit behäftad med brister i olika avseenden och att lagstiftaren genomgående inte har givit sig tid att genomarbeta nya lagar. Den här kritiken har inte förts fram från något enstaka håll utan från många som är verksamma med praktisk rättstillämpning. Det finns därför all anledning att ta kritiken på allvar.

I det här fallet kan man alltså konstatera att den socialdemokratiska minoriteten, som tidigare i regeringsställning har haft det yttersta ansvaret för lagstiftningsarbetet, kräver att riksdagen skall anta en ny lag som det inte finns något praktiskt behov av och som har åtskilliga här i debatten och i utskottets betänkande påtalade brister.

Herr talman! Herr Ollén har inte varit i riksdagen särskilt länge och är också en av kammarens allra yngsta ledamöter, men redan instämmer han i den kör som vi har hört så många gånger tidigare: Det produceras för många nya lagar i Sveriges riksdag, den tidigare socialdemokratiska regeringen har alltid lagt fram dåligt skrivna lagförslag osv. Herr Ollén utnyttjar sina juridiska kunskaper till att raljera över propositionen, talar med litet förakt i tonen om seminarieövningar och frågar vad man lämpligast skulle kunna använda det här lagförslaget till. Det skulle ha varit mera konstruktivt, om herr Ollén velat begagna sina kunskaper till att tala om, hur man på ett bättre sätt skulle kunna formulera de punkter som han kritiserar i propositionen. Vidare säger herr Ollén att om vi nu skulle bifalla propositionen skulle det ändå inte bli någon nordisk rättslikhet. Nej, det blir det naturligtvis inte på en gång, men jag har hävdat och hävdar fortfarande att bifaller vi propositionen tar vi ett stort steg i riktning mot en nordisk rättslikhet. Det är ett faktum att Norge i dag i verkligheten har en treårig preskriptionstid och Danmark en femårig. Enligt herr Ollén skall Sverige t. v. behålla en tioårig preskriptionstid. En sådan attityd är inte ägnad att underlätta arbetet på att nå fram till en nordisk rättslikhet.
Herr talman! Herr Andersson i Södertälje nämnde förut att lagutskottets majoritet också vid ett tidigare tillfälle har avstyrkt en socialdemokratisk proposition. Det är naturligtvis ingen slump att den propositionen i likhet med den här har avstyrkts, utan det sammanhänger med att den borgerliga majoriteten har velat markera att det är betydelsefullt att lagstiftningen blir så klar och redig som möjligt och att man inte i onödan och i hafsiga former framforcerar ny lagstiftning. Som herr Andersson i Södertälje påpekar — jag framhöll det också tidigare — har mycket stark kritik riktats mot det lagstiftningsarbete vi har haft i vårt land under senare år. Det innebär inte att alla socialdemokratiska lagförslag skulle vara dåliga, men tillräckligt många har varit det för att det skall finnas anledning att avslå en och annan socialdemokratisk proposition i den här riktningen. När det sedan gäller frågorna om nordisk rättslikhet och om vad man skall göra med preskriptionsreglerna i framtiden vill jag till en början understryka att även om vi hade antagit det här förslaget, hade vi haft en mängd olika preskriptionsregler på olika områden. Vi hade alltså inte haft någon enhetlig preskriptionslagstiftning. Ett arbete i riktning mot att få en sådan enhetlig preskriptionslagstiftning skulle jag inte för min del motsätta mig eller avvisa. Det är väl möjligt att just avslaget på den här propositionen kan vara en start för ett sådant nytt arbete. Det faller ju mycket väl samman med utskottets krav på kortare preskriptionstid i konsumentförhållanden. I övrigt noterar jag när det gäller det nordiska samarbetet på det här området att vi inte rimligen skulle ha kunnat få en gemensam nordisk lagstiftning, även om vi hade antagit detta förslag. Men genom att avslå det öppnar vi ju även på det området möjligheter att i framtiden måhända skapa just den gemensamma preskriptionslagstiftning som vi naturligtvis i och för sig skulle hälsa med tillfredsställelse.
Herr talman! Herr Ollén talar om någon gång i framtiden, och sedan inför han reservationen ”måhända”. Det visar ju hur osäker han ändå är om hur man i framtiden skall lyckas klara detta. I mitt huvudanförande talade jag om att den borgerliga majoriteten i utskottet tidigare har avvisat en proposition om konkurslagstiftningen och i dag avvisar detta förslag. Det skall vägas mot de fördelar som hade följt med att kunna genomföra dessa två lagsförslag vid de tidpunkter som den socialdemokratiska regeringen har föreslagit. I stället skall vi nu vänta på att i en oviss framtid herr Ollén och andra kan komma med några lagförslag, för att se vilka lösningar det innebär.
Herr talman! Vi skall väl nu inte återuppta en debatt om konkurrenslagförslaget. Jag vill bara säga att det var ett utomordentligt exempel på en lagstiftning som var framforcerad och onödig i det läget. När det sedan gäller vad som skall komma i framtiden på detta område kan jag naturligtvis inte med bestämdhet säga någonting om när man exempelvis i Norden skulle kunna få en gemensam lagstiftning. Det får ju framtiden utvisa. På den punkten vore det orimligt av mig att lova något. En sak kan jag däremot säga med bestämdhet, och det är att toge man detta förslag i dag, så skulle man ha skapat regler som i många avseenden innebär olägenheter — och dessutom inte ha fått någon nordisk rättslikhet.

Herr talman! Kulturpolitik bör, som jag ser det, ha två syften. Dels skall kulturpolitik skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i kulturlivet i ett brett prespektiv för alla medborgare och inte bara för en relativt begränsad, privilegierad grupp, dels skall kulturpolitik ingå i och inte avgränsas från andra delar av vårt samhällsliv. Den nya kulturpolitiken vill klargöra att det föreligger ett direkt samband mellan kulturpolitik och politiska värderingar och samhällets ekonomiska och sociala struktur. Detta innebär att kulturpolitik under gynnsamma betingelser kan medverka till att människor ifrågasätter det vedertagna och kritiserar och angriper fördomar. Kulturpolitik kan stimulera till debatt och i bästa fall visa på nya möjligheter för mänsklig samlevnad och utveckling. Och jag ser i filmen ett ypperligt instrument i vårt arbete mot de här högt uppställda målen. Filmen, och då kanske främst barnfilmen, utgör ett viktigt område inom det samlade kulturutbudet av flera skäl. Jag vill nämna tre. För det första: Filmen har en stor publik i jämförelse med övrig verksamhet inom det traditionella kulturområdet. För det andra innebär kontakten med filmen för många människor det första och kanske också det enda mötet med kulturliv i en något snäv bemärkelse. Lägger vi därtill att filmpubliken i mycket hög grad domineras av barn och unga människor blir vårt ansvar inte mindre. För det tredje: Filmen är den konstart, fortfarande i traditionell mening, som är minst belastad av etiketten finkultur. Man går på bio oavsett var man befinner sig på den sociala och ekonomiska rangskalan. I filmutredningens betänkande och i 1975 års kulturproposition underströks med kraft filmens betydelse som kulturpolitiskt instrument. I konsekvens härmed föreslogs också ökade statliga insatser på filmområdet — insatser som skulle ses som komplement till gällande filmavtal, vilket löper fram till 1983 och i vilket Filminstitutet i dag spelar en huvudroll. Vari Filminstitutets uppgifter består framgår klart av det betänkande vi nu behandlar. Dåvarande statsrådet lade särskild vikt vid en förstärkning av insatserna på barnfilmområdet, vilket resulterade i att barnfilmrådet tillsattes i juli 1975. Rådet skulle fungera som ett övergripande centralt organ på hela barnfilmområdet och vara sammansatt av människor med erfarenhet från barnoch ungdomsverksamhet, från filmarbete och från kommunal verksamhet. Rådet skulle ses som det statliga organet för barnfilmfrågor och stödja lokala initiativ och samla och föra vidare kunnande.

Nåväl, det visade sig att kopplingen till Filminstitutet inte fungerade tillfredsställande, varför departementschefen ett år senare, dvs. i juli 1976, överförde barnfilmrådet till statens ungdomsråd. I vår reservation förutsätts att departementet ägnar barnfilmrådet ingående uppmärksamhet och att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i frågan. En självklar utgångspunkt måste då vara att rådet ges möjligheter att fungera i enlighet med vad riksdagen tidigare har uttalat, alltså i kulturpropositionen 1975:20. Vid behandlingen av frågan om filmstöd kunde utskottet konstatera att det utöver barnfilmen också förelåg andra problem inom filmområdet, t.ex. de fria filmarnas situation. Otillfredsställande är också att de filmpolitiska frågorna, beroende på filmavtalet, inte blir föremål för någon genomgripande bedömning i samband med den nyligen genomförda reformeringen inom kulturområdet. Statens kulturråd anser det också vara en brist att den här viktiga sektorn inom kulturområdet ligger helt utanför rådets verksamhetsområde. Det finns alltså, herr talman, starka skäl som talar för en översyn av filmavtalet, som om det inte förnyas måste sägas upp redan 1981. Och eftersom vi reservanter betraktar filmpolitiken som synnerligen angelägen anser vi att översynen bör ske genom en parlamentarisk utredning, vilket också riksdagen bör ge regeringen till känna. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottsskrivningen kring anslagsposten Filmstöd är kort, bara två sidor. Det beror ingalunda på bristande intresse från utskottets sida. Tvärtom har ledamöterna alltid ägnat filmfrågorna stor uppmärksamhet och verkligen lagt ned tid på att sätta sig in i frågeställningarna. Till betänkandet är fogad en reservation av socialdemokraterna. Reservationen till trots råder det egentligen stor enighet inom utskottet. När meningarna går isär rör det sig bara om nyanser. Jag vill gärna passa på tillfället att säga att jag helt kan instämma i det herr Green sade inledningsvis. Vad gäller barnfilmområdet finner utskottet i sin helhet det beklagligt att de statliga insatserna i dag är splittrade på å ena sidan Filminstitutet och å andra sidan barnfilmrådet. I år utgår 920 000 kr. för ändamålet, och drygt hälften går till barnfilmrådet via statens ungdomsråd och knappt hälften till Filminstitutet. Den här splittringen är inte tillfredsställande, som också herr Green framhöll. Den s.k. barnkulturgruppens arbete skall enligt uppgifter avslutas längre fram i vår. Det är utskottsledamöternas förhoppning att man då skall få underlag för en samordning av de statliga insatserna på just barnfilmområdet. Utskottsmajoriteten förutsätter att departementet ägnar frågan ”ingående uppmärksamhet och tar de initiativ som erfordras”. Reservanterna förutsätter att departementet ägnar frågan ”ingående uppmärksamhet och att regeringen återkommer till riksdagen med förslag”. Man behöver möjligen ett förstoringsglas för att se skillnaden i de två formuleringarna. I reservationen finns emellertid ett andra avsnitt. I det uttalar reservanterna att det behövs en ny parlamentarisk utredning om den statliga filmpolitiken i dess helhet. Detta önskemål bygger inte på något motionsyrkande. Det förhåller sig så att utskottet under sin behandling av avsnittet Filmstöd i budgetpropositionen uppmärksammade att det finns en hel del problem förknippade med den svenska filmpolitiken. Ja, det var ingen ny upptäckt. Som jag påpekade inledningsvis har utskottet alltid ägnat filmfrågorna stor uppmärksamhet och stort intresse. Jag vill här gärna göra ett påpekande. Tillkomsten av 1963 års avtal mellan staten och filmbranschen och den i samband därmed grundade stiftelsen Svenska filminstitutet har varit av mycket stor betydelse i svensk kulturpolitik. Den produktion av seriös spelfilm som ägt rum i Sverige sedan dess hade inte varit möjlig utan denna filmreform. Svensk film har fått och behållit ett gott internationellt anseende. Den svenska filmpolitiken har väckt uppmärksamhet i många andra länder — ungefär på samma sätt som vårt system med biblioteksersättning till författarna. På båda dessa områden har Sverige varit något av ett föregångsland. 1963 års filmavtal tvingades ytterst fram av den kris filmproduktionen hamnade i vid televisionens genombrott. Det är därför av desto större värde att vi numera har också ett avtal mellan Sveriges Radio och Filminstitutet som möjliggör ytterligare produktion av kvalitetsfilm i icke ringa omfattning. Det nu gällande avtalet mellan Filminstitutet och Sveriges Radio gäller t.o.m. halvårsskiftet 1980, och det har stor kulturpolitisk betydelse. Det är närmast en självklarhet att sådana filmpolitiska åtgärder som det här är fråga om också får en del icke önskade eller icke förutsedda bieffekter. Utskottet liksom reservanterna pekar på några av dem i sina skrivningar. De s.k. fria filmarna har kommit i ett mellanläge och har svårt att finna uppdragsgivare. De filmpolitiska frågorna har hamnat vid sidan om 1970-talets mera allmänna kulturpolitiska ställningstaganden och reformer. Det var naturligt att Filminstitutet under 1960-talet fick mycket vittomfattande arbetsuppgifter. De har därefter vuxit undan för undan. Men i dag framstår det som tveksamt om landets största filmproducent också skall ha betydelse vid fördelningen av bidrag till andra producenter och dessutom vara huvudman för dokumentation, arkivering och information etc. inom sitt verksamhetsområde. Det kan verkligen diskuteras om det en gång oundgängliga Filminstitutet i dag inte fått en alltför dominerande roll inom det svenska filmområdet. Avtalet mellan staten och filmbranschen går, som herr Green påpekade, ut år 1983 och skall sägas upp senast 1981 om det inte skall löpa vidare. Utskottets socialdemokrater är av den uppfattningen att vi redan nu av regeringen bör beställa en parlamentariskt sammansatt ny filmutredning. Utskottets majoritet har i stort sett samma syn på den aktuella situationen, men vi vill inte beställa en ny filmutredning. Den tidigare genomförda utredningen ligger inte så långt tillbaka i tiden. Dess betänkande är ännu inte täckt av mögel. Där finns mycket av faktiska uppgifter och kartläggningar som fortfarande har relevans. Vad som har hänt under den tid filmavtalet och Filminstitutet har existerat är väl dokumenterat, och en stor fond av erfarenheter ligger tillgänglig för nya överväganden och nya ställningstaganden. Vi menar därmed att det inte alls är klart att vi behöver en ny parlamentarisk utredning. Det kan räcka med en enklare och snabbare genomförd översyn. Och vi menar att det ankommer på regeringen att ta ställning i den saken.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
Herr talman! Skillnaden mellan majoritetsskrivningen och reservationen är att den borgerliga majoriteten vill frånta riksdagen ett direkt inflytande och också ett direkt avgörande över vilken form en sådan översyn skulle ha. Jag kan inte betrakta det som enbart en nyansskillnad. Dessutom skulle, herr Sundman, en översyn tidsmässigt ligga rätt till nu med tanke på en eventuell uppsägning av filmavtalet 1981, då riksdagen kanske tvingas fatta ett beslut redan 1980. Jag kan alltså inte se att skillnaden enbart består av nyanser.
Herr talman! Vad gäller tidsfaktorn är herr Green och jag helt överens. Jag bedömer skillnaden i vår syn på en utredning som en fråga om nyanser. Herr Green delar inte den uppfattningen. Jag vidhåller, herr talman, att det är en fråga om nyanser.

Herr talman! Statsminister Fälldin förklarade i ett tal den 26 november förra året att ”den nya regeringen kommer att verka för en successiv ökning av de ekonomiska resurserna i kulturlivet”. Den deklarationen har inte följts av så särdeles imponerande insatser — i varje fall inte på filmens område. Vi väntar fortfarande på att även dessa löften skall infrias. I motionen 1976/77:1134 har några av oss socialdemokrater begärt att det görs en uppräkning av anslagen till Svenska filminstitutet dels för att på ett tillfredsställande sätt upprätthålla samarbetet om filmproduktion med Sveriges Radio, dels för att möjliggöra att äldre svensk film skall kunna bevaras för framtiden. Nu begärs i den socialdemokratiska reservationen att en ny filmutredning skall tillsättas. Det är en tanke som jag ansluter mig till. Jag har lyssnat med stort intresse på meningsutbytet mellan herr Sundman och herr Green. Jag håller med min partivän herr Green när han säger att det handlar om stora kulturpolitiska frågor, och jag ställer mig mycket skeptisk till herr Sundmans tanke på ett slags enklare översyn i största allmänhet. Det är av stort intresse för oss parlamentariker att vi, med de erfarenheter vi har gjort på detta område, får insyn i vad som sker. Jag vill emellertid understryka att om regeringen vill driva en kraftfull filmpolitik finns det f. n. en hel del material på bordet. Det är riktigt som har sagts att en filmutredning avslutades 1973. Ur den skulle man kunna plocka bitar samtidigt som det bedrivs utredningsarbete på något längre sikt. Det är ytterst en fråga om politisk vilja. Det vore en olycka om man skulle ta en ny utredning som intäkt för att fördröja reformarbetet på filmens område. Det är väl ingen av oss som vill ha en sådan utveckling. Det väsentligaste är att det kulturella reformarbete som inleddes av den socialdemokratiska regeringen inte avstannar. Vi som satt i sex år med arbetet i filmutredningen var helt överens om att den svenska filmproduktionen måste stimuleras för att garantera ett så mångsidigt utbud som möjligt. Visst låg tanken på en socialisering av hela eller delar av branschen mycket nära, men det gick vi inte in på — vi sökte andra lösningar. Det talades om kris. Det var inte varvskris, det var inte stålkris och det var inte tekokris — den gången talade branschens företrädare om filmkrisen, bl.a. som en följd av konkurrensen från TV. Filmutredningen hade som en av sina huvudsakliga ambitioner att motverka en monopolistisk utveckling och garantera ett mångsidigt ut bud. Mot den bakgrunden föreslog vi olika åtgärder, men när filmutredningens slutbetänkande låg i korrektur stod Dagens Nyheters företagsledning i draperierna och väntade. Man anade en ljusnande framtid, och Dagens Nyheter köpte Svensk Filmindustri. Det är svårt att tänka sig att drivkraften för den ekonomiska ledningen för Dagens Nyheter var att främja konkurrensen och ett mångsidigare kulturutbud. Säkert hade man helt andra skäl, och allt detta skedde utan att utredningen varit underrättad om dessa planer. Men så här fungerar nu kulturkommersialismen, och så här kan det gå när man gör affärer i kultur. Tyvärr hann inte den socialdemokratiska regeringen förverkliga så mycket av utredningens olika förslag, men jag vill rikta uppmärksamheten på en mycket viktig åtgärd som genomfördes på socialdemokratiskt initiativ. Det gäller avtalet mellan Svenska filminstitutet och Sveriges Radio, som det här erinrats om tidigare. Detta kom på ett radikalt sätt att förändra klimatet för den svenska filmbranschen. Detta är något betydligt positivare ur filmens synpunkt än de privatkapitalistiska monopolsträvanden som praktiseras av det nyss nämnda storföretaget. Förslaget om ett samarbete mellan Svenska filminstitutet och Sveriges Radio var en av de mest betydelsefulla frågor som fördes fram av utredningen. Man frågar sig i detta läge: Vad gör nu den borgerliga regeringen? Jo, den fryser anslagen till Filminstitutet. Den minskar möjligheterna att ta vara på gammal film som snabbt riskerar att förstöras. Den vill att vi skall förlita oss på osäkra lotterimedel för att finansiera den här verksamheten. Detta stämmer ganska illa med statsminister Fälldins uttalande i det föredrag i höstas som jag hänvisat till. Utöver det förslag jag redan nämnt vill jag påminna om ytterligare några uppslag som fördes fram av filmutredningen för att förbättra förhållandena på detta område. Vi föreslog bl.a. inrättande av samhällsstödda biografer för visning av kvalitetsfilm. Tanken på lokala programråd lanserades. På barnfilmområdet föreslogs att statliga produktionslån skulle utgå under tre år. Utredningen föreslog statliga lån för dubbning av importerad film. Vidare föreslog vi statliga intäktsgarantier under fem år för matinévisningar. Dessutom föreslogs en vidgad verksamhet för granskning av barnfilm samt ökad information om barnfilm. Vi begärde ökade insatser för att förbättra undervisningen om film och TV i såväl grundskolan och gymnasieskolan som folkbildningsverksamheten, där utbildningen på detta område skulle förbättras. För att möjliggöra en ökad produktion av kortfilm skulle statsbidrag beviljas under fem år. Förslag om upprättande av regionala filmverkstäder på sju platser i landet framfördes. Detta förslag framfördes i avsikten att filmen förhoppningsvis skulle kunna tillföras nya talanger. Filmverkstäderna skulle drivas i samarbete med Sveriges Radio. Talfilmen skulle uppmärksammas bl.a. genom att en särskild filmkopiebank upprättades. Vi föreslog ett successivt stöd till Filminstitutet för att institutet skulle kunna fullfölja och bygga ut sin verksamhet för filmlivet. Denna uppfattning delar jag alltjämt fullt ut med hänsyn till den utveckling som sker inom den kommersiella kultursektorn. Jag har redan erinrat om att utredningen förde fram frågan om samarbete mellan Sveriges Radio och Filminstitutet för att främja en ökad svensk filmproduktion. På detta område föreslog utredningen dessutom bl.a. att Sveriges Radio bör lägga ut beställningar hos svenska filmproducenter för en ökad sändningstid av minst 100 timmar. Alla dessa förslag ger ett gott underlag för en praktisk politik på filmens område. Men, herr talman, jag finner i likhet med de socialdemokratiska reservanterna i kulturutskottet att det kan vara motiverat att den statliga filmpolitiken och erfarenheterna av olika insatser på nytt blir föremål för analys och utredning. Några skäl kan nämnas: Sedan filmutredningen lämnade sina första delbetänkanden har nya grepp tagits bl.a. genom tillkomsten av s.k. kvalitetsbiografer. Ett samarbetsavtal mellan Sveriges Radio och Svenska filminstitutet har upprättats och tillämpats. Erfarenheterna av dessa insatser borde utvärderas. Det pågår alltid diskussion om huruvida filmutbudet har förbättrats. En förbättring av filmproduktion och distribution var ju en gång motivet för att vuxencensuren för biograffilm skulle avskaffas. Filmcensurutredningens betänkande har nu legat i tio år i kanslihuset. För några år sedan begärdes upprepade gånger av den dåvarande borgerliga oppositionen att filmcensuren skulle avskaffas. I dag har vi en folkpartistisk utbildningsminister, som —- mot många av sina uppdragsgivares förväntningar — inte aktualiserat denna fråga. Jag förstår både de nuvarande och de tidigare problemen så länge filmutbudet ser ut som det gör. Kräver vi filmcensurens avskaffande måste vi vara beredda att betala ett pris för det. Enligt min mening krävs därför betydligt kraftfullare insatser från samhällets sida på filmens område innan man bör vidta en sådan åtgärd. Här vågar jag påstå att jag talar mot bakgrunden av många års erfarenheter. De föreslagna åtgärderna beträffande filmundervisningen i skolorna tycks hittills inte ha givit så stora resultat. Den intressanta frågan hur filmutbudet marknadsförs har inte heller blivit föremål för någon analys. Filmens påverkan på sin publik är också en mycket angelägen fråga. Tanken på att skapa filmverkstäder på sju platser i Sverige — för att stimulera produktionen av god kortfilm — har hittills endast resulterat i tillkomsten av en s.k. work-shop. Möjligheterna att starta sådana filmverkstäder har nu ökat starkt sedan Sveriges Radios regionalradio blivit verklighet. Lägger man härtill att filmavtalet löper ut 1983, talar även detta för Nr 111 att en ny filmutredning fick analysera dessa frågor. Mot denna bakgrund Onsdagen den blir det möjligt att ta ställning till frågan om vi skall fortsätta på den 20 april 1977 hittillsvarande vägen, som i många avseenden varit banbrytande och tilldragit sig stort intresse även utanför vårt lands gränser. Jag uppskattar — Filmstöd herr Sundmans positiva uttalande om Filminstitutets stora roll för denna kultursektor. Herr talman! Socialdemokratin varnar ständigt för de faror som följer med kulturlivets kommersialisering. Vi har gjort det i vårt eget land och vi har gjort det på det nordiska planet. Att kartlägga dessa frågor är en stor uppgift. Därför har man valt att angripa dessa frågor inom olika delområden. Filmen är ett sådant område. Enligt min mening bör en sådan utredning, om den kommer till stånd, i sitt arbete knyta an till vad den tidigare filmutredningen framhöll i avsnittet Filmen och samhället. Jag citerar: ”Samhällets stöd till filmen fördelas med selektiva metoder, efter redovisade principer, med syfte att stimulera till en mångfald konstnärliga och ekonomiska insatser och nyskapande på filmens område. 70-talets filmpolitik knyts först och främst till filmen som en del av kulturområdet, inte den kommersiella filmbranschen eller en viss branschstruktur.” Även om jag inte är helt nöjd med behandlingen av min och mina partivänners motion, har jag i detta sammanhang, herr talman, inget annat yrkande än det som anges i den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! För säkerhets skull vill jag bara betona att jag inte sade att det var erforderligt med en enkel översyn. Jag framhöll att det kunde räcka med en enklare och snabbare genomförd översyn och att det ankommer på regeringen att göra den avvägningen. Sedan vill jag tacka herr Palm. Jag vet sedan gammalt att vi har mycket sammanfallande synpunkter på filmpolitiska frågor. Jag vill tacka honom för den katalog över goda förslag från den gamla filmutredningen som han presenterade här. Men, herr Palm, jag tycker att det är väl mycket begärt att den nya regeringen redan i sin första budgetproposition skall genomföra alla de filmreformer som socialdemokraterna försummat att genomföra under en följd av år.
Herr talman! Vi socialdemokrater har inte försummat någonting, herr Sundman, men vi fick tyvärr inte tid på oss att fullfölja jobbet. Vi var i gång på det här området, och vad jag ville säga med mitt lilla anförande var att jag hoppas att man fortsätter de initiativ som den socialdemokratiska regeringen började med. När det talas om utredning eller inte utredning så vill jag erinra om att de stora problem vi mötte på pressens område föranledde tre rejäla parlamentariska utredningar innan vi någorlunda fann formen för det 109 Det är riktigt som herr Sundman säger, att han och jag i långa stycken är överens i våra bedömningar. Men jag är inte alls säker på att dessa bedömningar delas av de övriga politiska grupperingarna och intressena som finns inom herr Sundmans politiska revir.

Herr talman! Efter alla år som frågan om statsbidraget till länsmuseiverksamheten stötts och blötts är det glädjande att riksdagen — Nr 111 i dag om några minuter kommer att fatta beslut om att införa ett nytt Onsdagen den statsbidragssystem. Det statliga stöd som funnits hittills har varit avsett 20 april 1977 för avlöningar inom landsantikvarieorganisationen, och det är en OMdniNgf' ———— som i synnerhet efter omorganisationen av den regionala kulturminnes = Bidrag till regionala vården inte längre är ändamålsenlig. Något museistöd har det egentligen museer inte varit. Det stöd till regional museiverksamhet som nu införs fr.o.m. det kommande budgetåret bör ses som ett betydelsefullt led i en kulturpolitik inriktad på det decentraliseringsmål riksdagen lade fast i beslutet för några år sedan om den framtida kulturpolitiken. Från centerns sida ser vi det som angeläget att ge den kvalificerade och goda museiverksamhet som bedrivs på många håll i landet möjligheter att utvecklas, och vi har aktivt drivit på i riksdagsarbetet för att åstadkomma ett statligt stöd till denna verksamhet. De tunga centrala riksinstitutionerna här i Stockholm är långt ifrån alltid den givna utgångspunkten när det gäller att på bästa sätt dokumentera människors livsmiljöer och aktivt följa skeendet i vårt kulturliv och samhällsliv. Det växande intresset för närmiljö och för sammanhang och kulturliv i det lokala och regionala perspektivet bör tas till vara också på museiområdet. Den länsmuseala verksamheten kan och bör här spela en viktig roll. Det nya regionala museistödet skall enligt min mening ses som ett instrument för decentralisering i två väsentliga avseenden. För det första är det fråga om att medvetet stödja uppbyggnaden av museiresurser ute i landet på regional hivå och med ett regionalt ansvarstagande. För det andra innebär de växande krav som ställs på länsmuseerna, inte minst inom kulturminnesvården, att ambitionsnivån måste sättas högt när det gäller att täcka in hela länen i verksamheten och nå ut till och samarbeta med de enskilda kommunerna, hembygdsrörelsen, andra organisationer och den breda allmänheten. Länsmuseerna måste känna som sin uppgift att vara museer för hela länen, inte bara för värdkommunen och dess omgivningar. Att det tagit tid att komma fram till en lösning i statsbidragsfrågan hänger samman med att de första förslagen som presenterades inte omfattade län där länsmuseum i vedertagen mening saknades. I proposition 1975/76:100 framhölls att frågan om statsbidrag till museiverksamheten i sådana län borde behandlas samtidigt med förslaget om ett nytt länsmuseistöd. Det är en uppfattning som också riksdagen har delat. Förväntningarna har därför varit stora på det förslag som nu lagts fram för riksdagen. I Stockholms län finns inte något länsmuseum i vedertagen mening, och sedan några år tillbaka har det pågått ett arbete inom Stockholms läns landsting för att få till stånd en länsmuseal verksamhet, avpassad för de förhållanden och behov som är aktuella i länet. Arbetet med detta förslag, som man ägnat åtskillig möda åt från många håll, har haft en sådan inriktning att man nått fram till en bred enighet 111 bland alla berörda parter. Några partipolitiska meningsskiljaktigheter har inte heller rått. Så sent som i måndags beslöt Stockholms läns landsting enhälligt att anta förslaget till inrättande av ett decentraliserat länsmuseum. Det praktiskt inriktade förhandlingsskede som nu tar vid mellan parterna beräknas kunna avslutas vid årsskiftet. Den länsmuseala verksamheten skall ledas av förtroendevald styrelse, representerande landstinget, de berörda kommunerna och Stockholms läns hembygdsförbund, och baseras på de lokala museerna Stockholms stadsmuseum, Södertälje museum, Sigtuna museer och Roslagsmuseet i Norrtälje. I organisationen kommer av naturliga skäl Stockholms stadsmuseum att få en framskjuten roll. Med den struktur Stockholms län har är det givetvis av särskilt intresse att pröva en organisatorisk lösning som bygger på samverkan mellan flera institutioner i stället för en enda central institution, lokaliserad i länets kärna, där museitätheten f.ö. är den högsta i landet. I det budgetarbete som föregått budgetpropositionen har det beslut som landstinget fattat så sent som i måndags inte kunnat beaktas. Något närmare resonemang som anknyter till Stockholms läns situation förs inte i propositionen. Med den provisoriska lösning som föreslås komma med ett statligt stöd till Stockholms stadsmuseums service inom Stockholms kommun är det naturligt att det uppstår någon osäkerhet inför den närmaste framtiden i länet och i landstinget. När och hur kommer Stockholms län in i det nya statsbidragssystemet för regionala museer? Varför har det provisoriska stödet fått den utformning det fått, och varför finns det under en annan anslagspost? Mot bakgrund av dessa oklarheter väcktes motionen 746 för att utskottet i sin behandling av ärendet skulle kunna beakta att länsmuseifrågan i Stockholms län förts allt närmare sin lösning och också låta detta förhållande påverka utskottsbehandlingen. Min medmotionär, socialdemokraten Åke Wictorsson, och jag ansåg att en klargörande ståndpunkt från utskottets sida med hänsyn till händelseutvecklingen skulle vara betydelsefull för alla dem som i länet vill åstadkomma en slutlig lösning så snart som möjligt. Utskottet är emellertid mycket kortfattat i denna fråga och även i övrigt när det gäller utskottets syn på det nya statsbidragssystemet till regionala museer och vad som därmed skall åstadkommas. De frågor som aktualiseras i vår motion bemöts i stort sett med en hänvisning till det föreslagna provisoriet med Stockholms stadsmuseum. Att utskottet i anknytning till motionen konstaterar att statsbidragssystemet i princip är utformat så, att det kan tillämpas över hela landet, torde dock vara en markering för att möjliggöra att Stockholms län snart kommer in i statsbidragssystemet. Med den erfarenhet jag har av kulturutskottets arbete känner jag väl till det intresse utskottet under årens lopp har haft för att man skall nå fram till ett heltäckande statsbidragssystem för länsmuseiverksamhe ten. Jag vill ställa ett par frågor till utskottets ordförande för att få ett klarläggande från utskottets sida. Det skulle vara värdefullt för många — Nr 111 som i dag frågar sig hur riksdagens kulturutskott ser på det provisorium Onsdagen den för Stockholms läns del som utskottet nu ger sitt godkännande. 20 april 1977 1. Anser utskottet att det är positivt att Stockholms läns landsting —— enhälligt kommit fram till en lösning på museifrågan som beaktar både Bidrag till regionala länets förhållanden och museiverksamhetens behov? museer 2. Anser utskottet att Stockholms län i likhet med andra län snarast möjligt skall omfattas av det statliga stödet till regional museiverksamhet?

Herr talman! Kulturutskottet uttalar i sitt betänkande nr 37 stor tillfredsställelse över att ett beslut om nytt bidragssystem för regional museiverksamhet nu kan fattas av riksdagen. Den väsentliga ökning av statens stöd till länsmuseerna som därmed genomförs utgör en viktig byggsten i den kulturpolitiska utvecklingen. Kulturutskottet tillstyrker propositionens förslag i vad gäller bidragsbeloppets storlek. Däremot har utskottet funnit anledning att göra en avvikelse från propositionen beträffande bidragssystemets konstruktion. Jag vill gärna kommentera detta något. En stark opinion bland dem som är direkt engagerade i regional museiverksamhet har övertygat utskottet om att det bidragssystem som kulturrådet föreslagit är att föredra framför det som föreslås i propositionen. Utskottet tillstyrker därför motionerna 365, 1139 och 1140 i denna del. Genom att ställa statsbidraget i relation till antalet tjänster vid museerna på samma sätt som gäller vid bidrag till regionala teatrar och musikensembler vinner man enligt utskottets mening vissa fördelar. En långsiktig planering i regionerna underlättas, enhetlighet beträffande statsbidragssystem för skilda former av regional kulturverksamhet bibehålles och det bidragssystem som utskottet föreslår anser vi utgör en bättre stimulans för kommuner och landsting att vidta åtgärder på museiområdet. Det önskemål som framförs i motionen 1139 är därmed tillgodosett. I anslutning därtill vill jag framhålla att det nya statsbidraget bör göra det möjligt att förstärka och utvidga den regionala museiverksamheten i skilda delar av landet. Det skulle enligt min mening vara olyckligt om de regionala huvudmännen skulle se statens bidrag som en möjlighet att minska de egna insatserna. Verksamheten bör i stället utvecklas. Därför behövs ett starkt engagemang från kommuner och landsting. Statens stöd skall ses som en ytterligare stimulans i det hänseendet. Utskottets förslag till bidragskonstruktion är utformat i enlighet med detta synsätt. När kulturutskottet hade att ta ställning till motionen 746 var frågan om i vilken form man vill bedriva en länsmuseiverksamhet i Stockholms län inte slutligt avgjord i landstinget. Av fröken Eliassons inlägg framgår nu att landstinget i måndags fattat beslut i frågan. I anledning av fröken Eliassons frågor i avslutningen av hennes inlägg vill jag först citera kulturrådets skrivelse till utbildningsdepartementet den 26 oktober 1976, 113 där kulturrådet skriver följande: ”Kulturrådet är positivt till regional museiverksamhet i Stockholms län och till statligt stöd av denna när en sådan verksamhet börjar utvecklas. Omfattning och utformning måste givetvis avvägas med hänsyn till de statliga och statsunderstödda museerna i Stockholm och i vilken utsträckning dessa redan täcker behoven.

Detta får utgöra ett svar på Anna Eliassons frågor. Eftersom man nu, som framhållits av fröken Eliasson, fattat beslut i landstinget om den organisatoriska uppbyggnaden av länsmuseiverksamheten, bör frågan om statsbidrag till denna på nytt kunna övervägas. Jag yrkar med det anförda bifall till kulturutskottets hemställan i dess betänkande nr 37.

Herr talman! Jag har under årens lopp väckt några motioner om djurens rätt. Framför allt har min gode vän Mårten Werner, som nu har lämnat kammaren, väckt motioner i detta ämne, vilka jag har tagit del av med stor tillfredsställelse. Vid detta riksmöte har jag i motionen 213 begärt en utredning i syfte att begränsa plågsamma djurförsök. I det betänkande som vi nu behandlar svarar utskottet med en erinran om vad som har skett under tidigare riksmöten. Man säger att just den här frågan och de problem som hänger samman med den har ägnats stor uppmärksamhet och att man för något år sedan förordade en översyn av möjligheterna till ökad kontroll av försöksdjursverksamheten samt till användande av alternativa metoder. Detta gav man regeringen till känna. I betänkandet nämns också att lantbruksstyrelsen har utfört en översyn och föreslagit att en nämnd bestående av forskare m.fl. personer skall inrättas. Med detta lämnar utskottet min motion utan att besvara allt i den. Nu tänker jag inte ställa något yrkande i dag, det vore meningslöst. Som jag fattar det anser utskottet att det som är gjort räcker. Jag vill då erinra om den försöksdjursutredning som framlade ett förslag 1972, och att resultatet av dess arbete knappast är uppmuntrande. Förslaget gick bl.a. ut på att endast djur som uppfötts för vetenskaplig forskning skulle få användas som försöksdjur så att allmänhetens sällskapsdjur inte hotades. Men vi vet att förhållandena ännu är desamma som tidigare. Vad menas då med djurförsök? Jag påstår i motionen att denna verksamhet inte längre kan försvaras eller anses nödvändig med hänsyn till den mänskliga kulturens utveckling och den vetenskapliga forskningens framsteg. Det låter nästan ironiskt, men jag menar allvar. När man tar del av djurförsökens omfattning i Sverige så blir man rädd. Jag skall nämna några siffror som är kända för somliga men inte för andra. Undersökningar har visat att djurförsöken 1975 omfattade 7 500 katter, 3 500 apor, 5000 hundar, 1000 svin, 40 000 kaniner, 312 000 marsvin och 1200 000 möss och råttor. Därtill kommer en mängd andra icke specificerade djur. Insynen i dessa djurförsök är mycket dålig och tycks bli sämre. 90 96 av försöken är ”mörklagda”. Man skyller på smittorisken när man vägrar att släppa in folk för att se djurförsöken. Den motiveringen kan jag på sätt och vis förstå. Är dessa djurförsök verkligen nyttiga? Är det en sådan likhet mellan människans och djurets konstruktion och konstitution att en test av ett gift eller ett s.k. läkemedel på ett djur verkligen kan vara vägledande när det gäller användningen på människor? Är inte verksamheten vid det här laget så gammal att alla tänkbara resultat finns redovisade? Injektioner, instrument som opereras in i djurens kroppar, gifter och fistlar som placeras i levande djur är exempel på sådant som man gjort så länge att man borde veta vad som sker. Sådana försök förefaller mig upprörande och onödiga. Jag tycker det är en makaber forskning och ifrågasätter om den behöver fortsätta vid utbildning och undervisning. Vet man inte nu hur ingrepp och prov av preparat och ämnen på djur verkar? Är då dessa djurförsök plågsamma? Jag har hört somliga säga att djuren inte begriper eller känner så mycket. För mig är det redan en plåga att tänka på att djurförsök förekommer. Jag har på min bänk en pärm med bilder från förvaring av och försök med djur som jag hade tänkt visa kammarens ledamöter. Nu vet jag att det inte brukar vara så många som lyssnar, och därför avstår jag. Men bland dessa bilder, som är tagna på bl.a. Karolinska sjukhuset och på statens bakteriologiska laboratorium, finns det sådana som verkar skrämmande på mig och som jag har svårt att se på. Jag tycker att det förefaller vara djurplågeri. I vanliga fall är ju djurplågeri straffbart, och detta ter sig för mig som avancerad tortyr av djuren. I vilket fall som helst menar jag att det är etiskt oförsvarligt och orimligt att detta fortgår. Vid transporten av djuren använder man sig av mycket diskutabla metoder. Man har ofta olämpliga fordon, och djuren är hopstuvade. De sitter sedan i mörka och trånga burar vid institutionerna. Det finns också uppfödare som arbetar på kontrakt för dem som skall ha försöksdjur. Som exempel kan nämnas att på en plats i Västsverige 250 kattor vid en undersökning av veterinär visade sig vara så sjuka att de måste avlivas. Hundarna har många gånger ingen rastgård eller möjlighet till rörelse. Somliga av dem har haft långtidsförvaring i tio år. Det finns i Sverige bortglömda djur. Forskarna som en gång experimenterat med dem har rest till andra länder och världsdelar och fortsatt sin verksamhet, och djuren har blivit lämnade kvar. Man frågar sig: Vad kostar det att hysa dem och att ge dem mat? Hur länge skall detta låt-gå-system få fortsätta? De frågor som jag här har väckt begär jag egentligen inte något svar på, eftersom jag förstår att jordbruksutskottet inte är berett att lämna något sådant med tanke på att en nämnd nu är tillsatt. Men debatten är glädjande nog i gång, och jag menar att den har gjort nytta, även om ingenting har hänt i sak. Det finns en stark opinion i vårt land, och den är växande — troligen är majoriteten av svenskarna i dag motståndare till dessa plågsamma djurförsök. Sedan vill jag ta upp ytterligare en sak, nämligen frågan om skolan och barnen. Som liten fick jag lära mig att man inte skulle skada djur eller vålla dem plåga. I dag finns det exempel på att bland skolungdomar pågår verksamhet som faktiskt innebär att man plågar djur. Djurombudsmannen har t.ex. gjort en anmälan till skolöverstyrelsen om att man på ett gymnasium i Umeå låtit skolans lokaler användas av två föreningar för — som de kallar sig — unga forskare. En elev sysslar där med försök, för vilka han har byggt upp ett invecklat labyrintsystem åt tre möss. En annan har önskat sig 400 möss för att undersöka hur de påverkas av rök och asbest. Vi vet ju redan vilken skadlig inverkan rökning och asbestdamm har på människor, så varför skall då sådana här försök få utföras? Respekten för levande varelser avtrubbas på det här sättet, och jag skulle önska att man i skolorna mer än som f.n. sker gick in för att i stället tala om för barnen och ungdomarna att man skall vara rädd om djuren. Jag vill härefter ta upp den fråga som utskottet inte har berört men som jag har behandlat i min motion. Det gäller hur institutionerna får tag på försöksdjuren. Jag har personligen vid jultiden kommit att ställas inför några fall där sällskapsdjur, hundar och katter, uppenbarligen stals och bortfördes från ett samhälle här i Sverige. Djuren fördes till en helt annan del av landet så att man inte skulle kunna identifiera dem vid efterfrågan. Det påstås på fullt allvar att många inköpta hundar och katter är stöldgods. I vanliga fall är den som köper stulna föremål hälare, och jag tycker att det är märkligt att staten, dess myndigheter och skolor skall köpa sådant som man inte riktigt vet varifrån det kommer och som man på goda grunder kan misstänka vara stulet. Man måste begära att det kontrolleras vem som har fångat ett djur och varifrån det har kommit. Så långt jag kunnat läsa har utskottet inte med ett ord berört dessa frågor. Slutligen vill jag relatera vad jag med stort intresse läste i Expressen i lördags, den 16 april. I tidningen säger en känd läkemedelsexpert: ”Jag ångrar djurförsöken.” Denna inflytelserika läkemedelsexpert har enligt tidningen sagt följande på ett forskarmöte i Uppsala: ”Jag har varit en stor djurdödare i mina dar. Nu ångrar jag lidandet jag tillfogat djuren. Jag tror många djurförsök kan ersättas av provrörsmetoder när vi testar nya läkemedel.” I artikeln sägs också att seriösa forskare börjar instämma i djurvännernas kritik av djurförsöken. De anses inte längre tillförlitliga. En vid mötet närvarande docent, som är expert på missbildningslära vid Karolinska institutet, angrep också nyligen djurtesten i tidskriften Arbetsmiljö: ”Dijurens ämnesomsättning av läkemedel och andra kemikalier skiljer sig från människans. Resultaten blir därför inte tillförlitliga. Det är hög tid att utvärdera de djurtest som nu används för att pröva om ett läkemedel kan skada ett foster.” Expressen säger vidare att ingen seriös forskare vågar avskaffa djurförsöken. Jag vill sätta i fråga om det kan vara sant. Att människor och djur inte är likadant beskaffade när det gäller matsmältning och ämnesomsättning borde ju ha varit känt förut. Dessutom visar sig många mediciner som tas fram trots allt vara farliga eller meningslösa i stället för läkande. Vi har också i Sverige en alldeles för stor konsumtion av läkemedel. Jag tycker att det vore bättre att inrikta sig på hälsofrämjande verksamhet, på vidgad information om näring och livsmedel, om matvanor och kost och om risken att bli slav under mediciner och droger. Vad alternativa metoder beträffar har försöksdjursutredningen pekat på möjligheter att använda celleller vävnadskulturer. Det innebär att celler isoleras från ett levande organ och hålls vid liv i speciella näringslösningar, där de förökar sig och kan växa ut i sammanhängande förband. Därav bildas celleller vävnadskulturer. Dessa kulturer kan användas för olika ändamål, främst som underlag för virusodling. Det finns somliga som tvivlar på att den metoden är lika bra, men den visar ändå att alternativ föreligger. Hur som helst är det ovärdigt människan att plåga djuren för att eventuellt nå en lindring av sina egna plågor. Jag tror också att vi måste kräva — och det skall vi återkomma till — att Sverige får en bättre djurskyddslag. Med detta har jag sagt mitt i den här frågan.

Herr talman! Det är riktigt som herr Nilsson i Agnäs säger, att vi har ägnat stor uppmärksamhet åt de här frågorna under flera år. Senast när vi i utskottet i fjol tog ställning till motioner som förelåg påpekade vi att det var angeläget att man fick till stånd en närmare översyn av möjligheterna till ökad kontroll av försöksdjursverksamheten och uttalade oss för användandet av alternativa metoder. Jag vill särskilt understryka att vi fäste stort avseende vid just den delen av betänkandet, där vi även diskuterade möjligheterna att använda celloch vävnadskulturer. Vi ansåg också att det var angeläget att den förordade kontrollen inriktades på en etisk prövning av djurförsöken, inte minst på planeringsstadiet, däri innefattar jag även det sätt på vilket djuren anskaffas. På förslag av utskottet beslöt riksdagen att ge regeringen till känna vad som anförts i ärendet, och vi fick den åsyftade översynen till stånd på regeringens uppdrag. Lantbruksstyrelsen har gjort översynen och redovisat resultatet. Bl. a. föreslås att vi skall få en nämnd med inslag av forskare, försöksdjurspersonal och lekmän, däribland företrädare för djurskyddsorganisationerna, i var och en av de sex högskoleregioner som avses i de av regeringen nyligen framlagda förslagen rörande reformering av högskoleutbildningen. Det är alltså fel när herr Nilsson i Agnäs påstår att insynen skall bli sämre. Tvärtom arbetar vi för att insynen skall bli bättre på det sätt som nu har redovisats. Och det är inte så att herr Nilsson inte kan ställa frågor till oss därför att vi inte skulle vänta oss någonting av den närmaste framtiden när det gäller förbättringar av djurskyddet. Tvärtom väntar sig utskottet mycket av det arbete som pågår f. n. på djurskyddets område. Vi har haft lantbruksstyrelsen på föredragningar i jordbruksutskottet, och vi känner oss övertygade om att den fortlöpande skärpning som sker i alla avseenden skall ge till resultat vad vi alla önskar i det här sammanhanget: ett bättre djurskydd. Det är ett enhälligt utskott som har tagit ställning till herr Nilssons i Agnäs motion. Jag konstaterar också att vi är ense i sak med motionären. Yrkandet i herr Nilssons i Agnäs motion är ju att vi skulle vidta åtgärder i syfte att begränsa plågsamma djurförsök. Vi är ense om angelägenheten av att kunna begränsa plågsamma djurförsök. Vi menar emellertid att det vore olämpligt att sätta till en speciell utredning för att hantera dessa frågor. Det är riktigare att vi redan nu försöker handla på det sätt som faktiskt har skett och fortlöpande kommer att ske i detta sammanhang. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har inte sagt att det skall bli sämre — det är ett futuralt uttryck som herr Lundkvist använde. Jag sade att insynen var dålig och hade blivit sämre, tycktes det. Om det nu skall bli bättre enligt herr Lundkvist, så vill jag gärna hoppas att han har rätt. Jag vill gärna tala för att det skall bli bättre, och jag hoppas att det som utskottet säger, och som jag i sak är ense med utskottet om, skall vara effektivt. Det är dags att handla. Ja, det är just det som djurvännerna — djurskyddsfantasterna som somliga kallar dem — hoppas att det skall bli, inte bara debatt utan handling. Jag förbidar då resultatet av det som utskottet redovisar här.
Herr talman! Som den andra av motionärerna i det här ärendet vill jag bara tillägga ett faktum som har kommit fram just i dag. Lantbruksstyrelsen har nu fått papperen från en liten utredning som skulle se på möjligheten att ersätta försöksdjur med vävnadskulturer och annat sådant. Utredningens fyra vetenskapliga experter lägger fram några mycket intressanta resultat — särskilt professor Claes Ramel gör det — som visar att det finns en mängd utmärkta sätt på vilka man kan få goda resultat med vävnadskulturer. En hel del av de djurexperiment som nu görs kan ersättas genom experiment med vävnadskulturer. Däremot säger de att man inte kan göra så med alla experiment; en del måste fortfarande utföras med djur. Men det finns väldigt mycket kvar att göra, och att det behövs mer pengar till den forskning som använder vävnadskulturer i stället för försöksdjur understryks mycket tydligt. Det föreligger inte något beslut, men detta är vad lantbruksstyrelsen har kommit fram till, och det kommer naturligtvis att påverka den vidare utvecklingen. Beträffande de stulna djuren vill jag bara påpeka vad som ju är allmänt känt, att det kommer att bli en sådan ordning att inga andra djur kommer att användas än de som är speciellt uppfödda för ändamålet. Det där med stjälandet av djur kommer i varje fall att vara ett förflutet kapitel, och det är jag lika glad för som herr Nilsson i Agnäs.

Herr talman! Utan att vilja förlänga debatten i denna arbetstyngda kammare ber jag, herr talman, att endast med några ord få kommentera jordbruksutskottets betänkande nr 19. Det handlar om användning av DDT-preparat inom skogsbruket och baseras på en motion, nr 844, av herr Leuchovius och mig. Betänkandet och motionen behandlar ett högst allvarligt problem, dels för skogsbruket som sådant, dels rent nationalekonomiskt sett. Riksdagens och regeringens beslut på sin tid att fr.o.m. 1975 ingen som helst skyddsbehandling får ske av barrskogsplantor genom s.k. doppning av plantorna i DDT-lösning innan de sätts ut har nu visat sig vara ett hastverk och därmed också ett lastverk. Genom detta olycksaliga beslut har i vårt land skogsbruket, skogsindustrin och statskassan åsamkats förluster som, kapitaliserade under en skogsgeneration, uppgår till miljardbelopp. Beslutet togs kanhända av bara farten i den miljövårdsyra som under dessa år slog ut i full blom. Men efterverkningarna lät som sagt inte vänta på sig. Genom detta förbud ökade insektsangreppen, främst av den s.k. snytbaggen, lokalt rent katastrofalt. Man har konstaterat att i flera län, bl.a. i Kopparbergs, Värmlands, Örebro och Gävleborgs län, skadorna på nyplanterade hyggen uppgår till ca 70 96 på mark som ej kunnat markberedas. Snytbaggen har två mycket otrevliga egenskaper: dels att den inte ett dyft tycks bry sig om vad eventuella statsministrar, funderande jordbruksministrar eller parlament tycker, kanske förståeligt och kanske även acceptabelt, dels att den återkommer år efter år vid omplanteringar, vilket måhända är förståeligt men absolut ej acceptabelt ur skogspolitisk synpunkt. Riksdagen har dessutom beslutat att hyggen skall inom tre år vara antingen besådda eller planterade. Men vad hjälper det, om planteringarna år efter år förstörs? Man har till slut varken råd eller lust att odla ”mat åt ohyran”. Nu ges visserligen ekonomisk hjälp till nyplanteringar, men det är i många fall som att ”kasta pengarna i sjön”. Ett dispensförfarande, som föreslås i motionen, skulle onekligen vara både praktiskt och billigt. Arbetarskyddestyrelsen anser att det finns risker vid behandlingen av plantorna, och det är ett vägande skäl. Men det finns ju skyddsanordningar. Varför inte utveckla dessa? Jordbruksutskottet påpekar att en arbetsgrupp eller projektgrupp av skogsstyrelsen tillsatts att utreda alla dessa problem och att denna grupp skall avge ett betänkande någon gång under år 1977. Motionärerna hälsar detta med tillfredsställelse, men jag vill påpeka att tiden i det här avseendet verkligen lider och att snabba åtgärder är av nöden. Ingen part har råd med det sakernas tillstånd som nu är rådande, och vad man än kommer fram till för resultat från både utredningar och myndigheter kommer vi motionärer att hålla denna fråga under lupp och lampa för eventuell framtida ihågkommelse. För att markera detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionen Nr 111
Herr talman! Utskottet är naturligtvis väl medvetet om de problem <Slybekämpningen som i det här sammanhanget har uppstått för skogsbruket. Men DDT är ju ett farligt gift som inte bryts ner i naturen, och vi har av de skäl som är redovisade i utskottsbetänkandet inte funnit anledning att tillstyrka bifall till den motion som herr Nisser och hans medmotionär framlagt. När det pågår ett arbete inom en arbetsgrupp för att se på vilket sätt man skall kunna komma förbi äe här problemen tycker vi att det vore orimligt att vara så fixerad till att till varje pris utnyttja DDT att man innan arbetsgruppen är färdig med sitt resultat skulle återgå till en tidigare ordning. Det är viktigt inte minst ur arbetarskyddssynpunkt att vi är försiktiga med den här typen av ämnen. Därför har ett enhälligt utskott yrkat avslag på motionen.
Herr talman! Vi ville med den här motionen så att säga skynda på behandlingen, för det är verkligen ute på fältet — eller i skogen kanske man skall säga — oerhört svårt att få upp nyplanteringar. Jag vet själv att det finns mängder av människor som tröttnar på att nyplantera år efter år på grund av att planteringarna förstörs. Det kostar stora pengar. Vi motionärer är naturligtvis väldigt tacksamma om den här projektgruppen verkligen snabbt presenterar resultat och om man kan få fram andra behandlingsmedel. Men som det i dag är åsamkas svenskt skogsbruk alldeles för stora förluster på grund av förbudet mot att doppa plantorna i DDT-lösning.

Herr talman! När man läser jordbruksutskottets betänkande nr 20 angående slybekämpningen får man onekligen ett intryck av att meningarna varit delade men att viljan att komma överens segrat.

För det första hindrar lagstiftningen människor från att företa slybekämpning på annans mark. För det andra finns inga regler som tvingar markägare till slybekämpning på egen mark. ' Samhället har f.n. alltså inga som helst möjligheter att bibehålla en öppen landskapsbild på mark, där ägaren är ointresserad av landskapsvård. Det hjälper inte ens med de anslag som finns för sådan slybekämpning och som både motionärerna och utskottet klart och tydligt redovisar. När det inte hjälper med moroten så måste man ta till piskan. Nu gör utskottet ett försök att hänvisa till naturvårdslagen 19 §, enligt vilken det är möjligt att efter den 1 januari 1975 förklara område som naturvårdsområde, när särskilda åtgärder behövs för att skydda eller vårda naturmiljön, där det inte är lämpligt att göra naturreservat. För mig, för flera som jag talat med i naturvårdsverket och för länsstyrelsetjänstemän på området förefaller det vara en utväg som blir väl drastisk. Om det vittnar väl också att länsstyrelsen i mitt eget hemlän, under de mer än två år som lagen funnits, inte förklarat ett enda område som naturvårdsområde. Utskottets hänvisning till naturvårdsområde måste bero på ett stort missförstånd eller bristande vilja att förstå problematiken med uppväxande slydungar vid t.ex. mindre vattendrag. Ingen kan väl ha undgått att se dessa slydungar växa ut runt våra sjöar och åar och så småningom helt gömma den vattenspegel som finns bakom. Men ingen skulle heller komma på den befängda idén att begära att länsstyrelsen förklarar dessa små ytor på kanske några hundratal eller tusental kvadratmeter som naturvårdsområde. Avsikten med lagen måste ha varit att det skall röra sig om större områden om man skall sätta i gång de långa och omständliga förrättningar som föregår sådana beslut. Det bekräftas också av naturvårdsverket. Man uppger där att lagen täcker in en vidgning av det gamla landskapsbildsbegreppet, där man tidigare enligt den gamla naturvårdslagstiftningen hade skydd för landskapsbilden, men där lagen nu ger skydd för naturmiljön. Naturligtvis är de möjligheter som nu står till buds positiva. Alldeles utmärkt är det att fr.o.m. den 1 juli 1977 inte bara 50 26 kan utgå i statsbidrag för landskapsvårdande åtgärder utan i särskilda fall mer än 50 96. Beredskapsarbetena fyller givetvis en viktig funktion. Tyvärr ökar och minskar intensiteten med konjunkturens växlingar, vilket betyder att denna typ av arbete ibland ligger nere. Då sker en stark slytillväxt. Just i samband med de här beredskapsarbetena kan man iakttaga svagheten i lagstiftningen på området. Om beredskapsarbetet gäller bekämpning av sly runt en mindre sjö så är det inte ovanligt att på ett eller annat ställe blir slytillväxten kvar. Det beror helt enkelt på att markägarna sagt ifrån att de inte tillåter röjning på sin mark. Eftersom man, som påpekas i motionen, inte får avverka på annans mark utan ägarens tillstånd, uppstår ganska underliga landskapsbilder på vissa ställen. Herr talman! Även om utskottets betänkande vittnar om missförstånd så är det enhälligt, och därför torde det inte vara mödan lönt att yrka bifall till motionen. Men vi kommer igen nästa år, om inga förändringar skett, eftersom det är nödvändigt att samhället skaffar sig styrmedel även mot markägare som tredskas eller — för att uttrycka sig mildare —- är mindre intresserade av landskapsvård.

Herr talman! Förhållandet är nog inte att utskottet har missförstått motionen. Tvärtom — det är självfallet angeläget att man på ett tillfredsställande sätt kan klara den typ av landskapsvård som här avses, alltså slybekämpning. De sakliga grunderna för utskottets ställningstagande är följande. Vi har fått institutet naturvårdsområde. Det är tämligen nytt. Det är riktigt att det har utnyttjats i mycket liten omfattning. Vi säger i utskottets betänkande att det finns all anledning att man i större omfattning prövar det. Vi tror att det skulle kunna vara ett verksamt medel i många av de fall där det gäller att exempelvis hålla stränder öppna. Institutet naturvårdsområde gör det också möjligt att röja undan sly på en markägares område. Ett annat skäl som vi vill åberopa är att naturvårdsverket kommer att tillsätta en arbetsgrupp som skall kartlägga de erfarenheter som hittills gjorts när det gäller bekämpning av buskoch trädvegetation. Den här arbetsgruppen skall uppenbarligen arbeta snabbt — man skall framlägga resultatet av sitt arbete under nästa år. Jag medger att det här kan bli fråga om fall när institutet naturvårdsområde inte alls är lämpligt. Men det finns all anledning att förmoda att just den här typen av svårigheter kommer att diskuteras i arbetsgruppen. Det skulle vara att ta i att tillsätta en speciell utredning för att lösa det här detaljproblemet. Vi är övertygade om att naturvårdsverkets arbetsgrupp i sin översyn också kommer att ta upp detta problem och föreslå lämpliga åtgärder för att komma till rätta med det.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
Herr talman! Jag noterar att herr Lundkvist medger att det finns fall där naturvårdsområdesinstitutet inte kan tillämpas. Det har jag försökt visa; det vore litet grand att ”skjuta mygg med kanon”. Men samtidigt skriver utskottet längst ned på s. 2 i betänkandet: ”I stort torde emellertid som utskottet framhållit starka skäl finnas för fortsatta effektiva åtgärder från såväl samhällets som enskildas sida för att hålla slyväxten under erforderlig kontroll.” Då frågar man sig varför man inte fullföljer den tankegången utan hänvisar till omständigheter som f. ö. också vi motionärer hänvisar till. Hela utskottets betänkande är i stort sett bara ett upprepande av motionen. Jag vill understryka vad herr Lundkvist sade beträffande information om naturvårdsområde. Naturvårdsverket har så sent som i dag sagt rent ut att informationen om 19 § i naturvårdslagen varit mycket dålig. Det beror på att andra problem sysselsatt den arbetskraft som man har tillgänglig. Därför har det inte varit möjligt att informera på rätt sätt. Då tycker jag man skall komma ihåg att det här är en lag som vi haft i två år och tre, snart fyra månader. Så lång tid får det inte ta för en lag att slå igenom. Då måste andra åtgärder vidtas. Men man kommer ändå inte åt de fall jag har tänkt på och som jag har exemplifierat när det gäller beredskapsarbeten — fall alltså med tredskande markägare. Det måste andra åtgärder till, såvida man inte vill börja göra de omständliga utredningar som behövs för kanske mycket små naturvårdsområden. Jag vidhåller att utskottet borde ha tillstyrkt förslaget att göra en översyn av frågan. Jag hoppas då att i stället den naturvårdskommitté som nu finns tar sig en funderare på problemet. Att det är ett problem, speciellt i Norrland och i Dalarna, råder det inget tvivel om. Jag vet inte om det finns några representanter i utskottet för den delen av landet, men förmodligen finns det det. De borde då känna till de här små slyområdena.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi vill att det skall göras en översyn av dessa problem, men vi har konstaterat att den översynen kommer. Vad som skiljer oss åt är alltså att motionärerna vid sidan av den arbetsgrupp som tillsätts av naturvårdsverket vill ha en särskild utredning. Det tyckte utskottet var överflödigt, och det är därför som vi inte ansett oss kunna biträda motionen.
Herr talman! En utredning kan givetvis göras på olika sätt. Om man från utskottets sida varit så positiv till förslaget som herr Lundkvist vill göra gällande tycker jag att utskottet skulle ha begärt att direktiven för någon av de utredningar som utskottet har pekat på utvidgades till att omfatta också det här problemet.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, men eftersom jag tillhör de markägare i utskottet som herr Gillström betecknade som tredskande och som har motarbetat hans motion kanske jag i alla fall får säga några ord. Jag undrar om herr Gillström har riktigt klart för sig vad slyskogen är för någonting. Den är ett utvecklingsled i landskapets förändring från det öppna odlingslandskapet till ett slutnare landskap. Det öppna landskapet hängde ihop med att jorden brukades dels för rena jordbruksändamål, dels för bete. Det är alltså inte någon naturprodukt utan det är en utpräglad kulturprodukt som har uppkommit genom våra förfäders vidtagna eller underlåtna åtgärder århundrade efter århundrade. När nu kreatursdriften har minskat har dessa öppna marker spelat ut sin roll och kommer i enlighet med naturens ordning att övergå till ett slutet landskap. Om man då menar att vissa områden — och det är dem herr Gillström tänker på — är av sådant värde för landskapsbilden och för allmänhetens friluftsliv att de skall hållas öppna även i framtiden, är det det allmännas sak att stå för utgifterna för åtgärder som åläggs markägaren och medför att han inte kan förvalta sin jord på det ekonomiskt bästa sättet. Det ekonomiskt bästa sättet för honom kanske är just att låta slyskogen, som ju är ett begynnelsestadium, övergå i ett fullslutet bestånd. Om en markägare inte vill vara med om röjning av utomstående som är komplett osakkunniga när det gäller just det floristiska eller det faunistiska på ett visst område, tycker jag det är litet hårt att kalla honom en tredskande markägare. Om jag vet att precis där har jag ett område med en sällsynt blomma, där håller en ovanlig fågel hus, då vill jag inte ha röjt där. Jag kan peka på många exempel där man i sin iver att hålla landskapet öppet utmed våra sjöar och vattendrag har begått stora misstag som sedan inte går att bota. Det finns ett sätt att klara dessa problem. Det är det som kommer fram i en utredning som naturvårdsverket har lagt fram och som kallas ”Landskapsvård i odlingsbygd” eller något sådant. Enligt den utredningen finns det bara ett sätt att på sikt klara denna fråga: att hävda landskapet med precis samma medel som en gång i tiden har skapat det. Men det är ett irrationellt jordbruk som gör att markägaren förtjänar mindre än han annars skulle ha gjort. Man skulle kunna klara det problemet så att samhället betalar marginalen mellan vad han får ut om han driver jordbruket på det sätt som herr Gillström och också jag menar vore det lyckligaste — att han driver det irrationellt på det gamla sättet — och vad han skulle ha fått ut om han hade drivit det på det för honom ekonomiskt bästa sättet. Att betala den marginalen blir mycket billigare för det allmänna än att så att säga göra det hela från början och gå ut med AMS-röjarlagen. Jag är angelägen om att betona att dessa AMS-röjarlag gjort kolossala tjänster. Vi får ta nackdelarna med fördelarna. Nackdelarna är ju detta att de är lokalt osakkunniga, att de är zoologiskt och botaniskt osakkunniga och att det därför händer en hel del olyckor. Men om då någon markägare på förhand vill trygga sig och landskapet mot dessa misstag genom att säga att han inte vill ha någon röjning utan att han sköter det hela själv, tycker jag inte att man skall stämpla honom som tredskande. Jag delar i princip herr Gillströms åsikter — och det har jag också framfört i utskottet. Men jag tror att vi skall vara mycket försiktiga med att släppa in utomstående, som inte alltid är så angelägna om samarbete med markägare utan som bara säger: Nu skall här röjas — flytta på dig!
Herr talman! Det är tråkigt att man får medhåll av utskottsledamöter först efter utskottsbehandlingen och efter det att betänkandet skrivits. Det hade varit mycket bättre om jag hade fått detta medhåll medan utskottet arbetade. Då hade vi kanske kunnat få med dessa synpunkter, och vi hade möjligen även kunnat få ett stöd för kravet på en översyn. Det här inlägget får mig att misstänka att herr Wachtmeister i Johannishus inte varit norr om Dalälven och sett de små enheter som finns där utan att han stirrat sig blind på de blekingska och skånska godsen. Där finns förmodligen inte de problem som motionärerna här berört. Sedan vill jag bestämt hävda att det här inte är fråga om något ekonomiskt problem. I många fall har AMS — det framhöll jag i mitt inledningsanförande — tagit på sig kostnaderna för denna bekämpning. Men ändå har dessa tredskande markägare — jag fortsätter att kalla dem så — sagt ifrån att man inte får gå fram över deras lilla markområde. Det uppstår därigenom en mycket underlig landskapsbild. Jag tycker att herr Wachtmeister i Johannishus borde ha tagit hänsyn till detta under utskottsbehandlingen, när han nu säger sig vara så positivt inställd. Påståendet att man skickar ut komplett osakkunniga utomstående på dessa marker vill jag inte särskilt mycket kommentera. Jag skulle emellertid vara tacksam om AMS tar del av detta uttalande. Om det förhåller sig på detta sätt, finns det väl anledning att göra någonting åt det. Jag trodde att AMS hade sakkunnigt folk.
Herr talman! AMS har sakkunnigt folk när det gäller att göra själva röjningen. Men deras arbetsledare tillsätts icke därför att de har någon särskild sakkunskap i botaniska och zoologiska frågor eller i skogsfrågor. I det avseendet finns inga villkor alls, utan de tillsätts just därför att de är duktiga människor som kan leda röjningarna och se till att arbetet bedrivs effektivt. Jag har faktiskt varit en hel del norr om Dalälven. Jag erkänner — och det har jag även gjort i utskottet — de problem som där finns. Där uppe i landet är det inte så mycket björken och aspen utan gråalen som är det stora bekymret. Men gråalen är ett övergångsstadium. Den naturens dynamik som förekommer överallt gör att vi, när landskapet håller på att ändra karaktär och övergå till skog, får en lund av gråal. Där under har den blivande skogen lätt att komma fram. Därför ser jag detta över gångsstadium med gråal inte som någonting enbart förkastligt. Även detta kan på sikt vara en fördel. Men det är att beakta att de åtgärder som herr Gillström efterlyste inte bara gällde norra Sverige utan även södra Sverige. Eftersom jag använder all ledig tid till att själv röja kan jag tala om att det är ett fasligt besvär att hålla markerna öppna. Om inte jag lyckas med det, så lyckas AMS ännu sämre. Man har inom AMS så stora områden att arbeta över att man inte hinner återkomma mer än vartannat eller vart tredje år till samma plats för röjning. På den tiden växer det igen efter en röjning. För varje pinne björksly man tar bort kommer det tjugo nya. När jordbruksutskottet skulle resa i södra Sverige häromåret röjde jag upp ett väldigt fint område. Det är nu tre år sedan. I dag finns där en mur av växtlighet. Man ser ingenting. Jag har inte haft tid att röja just den lilla biten. Men i fråga om dessa öppna områden är det så att har man röjt färdigt i den ena ändan är det dags att börja om igen i den andra. Dessa bekymmer har man att brottas med, vilket man måste ha klart för sig.
Herr talman! Jag hoppas att den bekämpning som herr Wachtmeister i Johannishus personligen företar inte bara sker vid de tillfällen då jordbruksutskottet skall komma och titta på ägorna utan någon gång däremellan också. Jag tror fortfarande inte att det är så enkelt som herr Wachtmeister säger på denna punkt. Framför allt tror jag definitivt inte att AMS låter osakkunniga gå fram över ägorna utan att man har samråd med t.ex. en sådan markägare som herr Wachtmeister, om det nu skulle gälla hans ägor. Jag föreställer mig att han till bristningsgränsen utnyttjar de pengar som AMS satsar i detta avseende. Det gör man naturligtvis om man är en förståndig markägare. AMS skulle förmodligen aldrig gå fram utan att samråda med en botaniskt inriktad markägare, som har vissa synpunkter på fauna och flora.
Herr talman! I herr Gillströms trakter växer en blomma, som heter fältstålört, Gentiana campestris. Den är inte så ovanlig där uppe. Hos oss i söder är den emellertid mycket ovanligare. Den växte på ett ställe, där ett AMS-röjargäng kom och röjde undan. Med nästan matematisk precision eldade de upp avfallet efter röjningen, på varenda gentianatuva en liten brasa. Gör de någonting, gör de det verkligen hundraprocentigt. De lyckades på den platsen utrota den blomman omsorgsfullt. Det finns ingenting kvar. Jag kan nämna andra fall där enstaka och mycket ovanliga träd har försvunnit. Samrådet har inte existerat och fungerar fortfarande inte alltid. Jag talar av erfarenhet i detta fall. Fungerar samrådet bra är det utmärkt och det fungerar bättre nu än tidigare.
Herr talman! Jag tvivlar inte alls på att herr Wachtmeister i Johannishus är oerhört erfaren på detta område och dessutom kunnig. Jag tackar för lektionen. Jag känner inte till denna blomma, men jag föreställer mig att de markägare som finns även norr om Dalälven, i den mån de har blomster som är speciella, tar kontakt med AMS och säger hur det skall gå till om AMS kommer in på deras områden. Har man i det ena fallet möjlighet att helt avvisa AMS, har man naturligtvis också rätt att tala om hur röjningen bör ske. Därför skall man inte vara rädd för AMS i det fallet.